Herr talman! Georg Andersson sade i sitt förra inlägg att han lever så nära problemen och att han tycker att beslutet om inlandsbanan är mycket smärtsamt. Han känner ändå respekt för dem som känner oro inför förändringar. Är det förändringar vilka som helst som människor känner oro inför? Har inte Georg Andersson debatterat tillräckligt mycket med sina politiska systrar och bröder i olika län i Norrland för att veta att de inte är vare sig obildade eller trögtänkta, utan att de vill kämpa för inlandsbanan såsom en viktig järnväg som är av intresse för hela riket och inte bara för Norrland? Nu säger man i det senaste numret av tidningen Statsanställda att Georg Andersson sannerligen inte är populär bland dem som vill rädda järnvägen och bland partikamrater och anställda på banverket och SJ i de län där inlandsbanan finns. Man skulle ju kunna både befria Georg Andersson från smärtan och se till att han blir något mer populär bland dem som inte tycker så vidare bra om Georg Andersson just nu, genom att ta ett vettigt beslut i den här frågan. Det är nämligen inget som är ödesbestämt, utan vi kan ta ett beslut i riksdagen som visar att det är järnvägen vi vill satsa på, inte enbart turismen -- även om den är viktig -- utan också på reguljär persontrafik på järnvägen. Banan är i allra högsta grad utvecklingsbar om man bara får de resurser som behövs. Detta struntade Bill Fransson i att titta på. Det var mycket enklare att peka på att bilturismen nog var det som skulle kunna lösa problemen. Men, som Roger Asp från Kopparbergs länstrafikmyndighet sade, då kan man ju inte lika lätt klappa renar på huvudet. Nu är det ju inte det saken gäller. Georg Andersson och Rolf Clarksson har ju tidigare här i debatten uttryckt sig fel, eller har helt enkelt fel, i en fråga. Om riksdagen tar beslutet att merparten av investerings och underhållskostnaderna skall decentraliseras när det gäller inlandsbanan, har man givit inlandsbanan en ny status. Rolf Clarksson säger att riksdagen kan ändra sig och fatta vilket beslut den vill. Georg Andersson säger att riksdagen är suverän att ändra beslut. Nej. 1988 fattade riksdagsmajoriteten faktiskt ett beslut om att endast regeringen har bemyndigande att fatta beslut om en ny status och en ny klassning av banorna. Det borde Georg

Herr talman! Det resonemang som Georg Andersson förde om att persontrafiken på inlandsbanan på något sätt skulle dränera godstrafikens möjligheter är väl ändå väl långsökt. Någon större trängsel är det inte på banan, så det kan ju inte vara skälet. Att persontrafiken går där betyder ju att man har bättre underlag för att investera i banan än man annars skulle ha. Ju mer trafik man har på en bana desto mer motiverat är det naturligtvis att sköta banan bra. Det borde alltså snarare gynna godstrafiken. Det är faktiskt ganska obegripligt vad Georg Andersson egentligen menar med det argumentet. Enligt de uppgifter vi har fått i utskottet är det ungefär 150 000 resenärer om året på inlandsbanan. Det är klart att det underlaget bidrar till att hålla i gång banan på ett bra sätt även för godstrafiken. Om man bara satsar på de bandelar där det finns godstrafik och låter resten förfalla -- det är drygt hälften av banan -- kan man ju inte senare återuppta godstrafiken på de delar av banan som har förfallit. I fallet Sveg och torvtransporterna var det ju så att det egentligen inte fanns någon godstrafik på en del av banan -- mellan Sveg och Mora. Genom att man kom på att man kunde transportera torv med järnväg till Uppsala fick man godstrafik på den banan. Vem vet vilka andra nya företagsidéer som kan komma fram i det här området i framtiden? Genom att man undergräver möjligheten till persontrafik undergräver man också möjligheten till godstrafik på sikt. Jag vill också betona att inlandsbanan har en mycket stor potential som man inte tänkt på så mycket tidigare, men som är väldigt aktuell i dag, nämligen när det gäller turismen. En bana som till stor del går genom områden som är vildmark, som går genom områden som av de flesta européer uppfattas som exotiska, är naturligtvis något som kan utvecklas. Om vi i dag tittar i en vanlig tidtabell över tågtrafiken i Sverige finner vi att inlandsbanan inte finns med där. Tittar man på annonsering och marknadsföring finner man heller nästan ingenting. Det är klart att detta kräver en del satsningar på marknadsföring inte minst nere i Europa. Det kräver att inlandsbanan åtminstone finns med i tidtabellerna. Vi kräver naturligtvis också andra tidtabeller, som är bättre anpassade efter människors behov och människors förändrade behov. Jag menar att inlandsbanan bör, kan och skall utvecklas.

Herr talman! Som representant för en av dem där uppe, som jag tror att trafikutskottets vice ordförande uttryckte sig, vill jag också säga min mening i den här frågan. Det pågår en kamp i den norrländska glesbygden, ja, i hela Sverige, och kampen gäller inlandsbanan. Sällan har en fråga förenat människor som denna. Inte enbart i de 18 kommuner som är beroende av inlandsbanans trafikering, utan i hela landet, förs debatten om inlandsbanans överlevnad. Och det är i riksdagen det avgörande beslutet skall fattas. Andersson har räknat fel och missbedömt folkopinionen när man har försökt att undergräva de reella möjligheterna att driva persontrafik på banan. Budskapet har varit inlindat i allmänna fraser som ''regeringen tänker inte skriva kommuner och landsting på näsan hur de skall tillgodose lokala och regionala transportbehov'', alltså någon form av falsk valfrihet från kommunikationsministerns sida. Kommunikationsministern är t.o.m. så ''generös'' att han i nästa andetag framhåller att han är övertygad om att buss och taxi kan erbjuda de passagerare som i dag använder banan bra transportalternativ. Det är uttalanden som han har gjort i pressen. Det här är ingenting annat än dimridåer för att dölja regeringens faktiska avsikt att låta persontrafiken på inlandsbanan helt upphöra. Herr talman! Den utredning som tillsattes 1988 hade som uppdrag att pröva hur trafiken på inlandsbanan kan utvecklas i former som främjar en ökad turisttrafik. Som grund låg även riksdagens uttalande att inlandsbanan mellan Mora och Gällivare har ett klart samhällsintresse och att den därför bör finnas kvar. När nu regeringens proposition och trafikutskottets betänkande om inlandsbanan ligger på riksdagens bord sviker regeringen tidigare löfte. I själva verket har ju regeringen redan tidigare bestämt sig för en nedläggning. Men folkopinionen kväser man inte så lätt. Inte bara inlandsborna reagerade, utan minst lika kraftig blev en opinion från hela landet för ett bevarande av trafiken, vilket inte minst de 45 000 namnunderskrifter som strömmat in är ett bevis för. Jag måste ifrågasätta regeringens och kommunikationsministerns omdöme och omsorg om människorna som bor längs inlandsbanan, och om de i genomsnitt 300 passagerare som trafikerar banan varje dag. Att inlandsbanan förutom persontrafiken har ett stort värde för godstransporter och bl.a. exportmöjligheter för trävaror från inlandssågverken har tydligen inte uppfattats av regeringen. Det har ju här i dag tidigare varit en debatt i den frågan. Turistsatsningen har varit framgångsrik. I somras ökade antalet tågturister i inlandet, medan bilturismen minskade. Men kommunikationsministern vill tydligen satsa mer på bilism än på järnväg. Försvinner inlandsbanan -- och därmed menar jag persontrafiken; man behöver både person och godstrafik på inlandsbanan -- så försvinner möjligheten till en miljövänlig transportled till Europas sista vildmark och våra orörda älvar. Regeringen har tydligen siktet inställt på avfolkning i glesbygden. De som önskat åka med inlandsbanan har inte haft det enkelt att ens köpa sin biljett. Biljettförsäljningen upprätthålls exempelvis i Sorsele genom frivillig insats av den förre SJ-anställde biljettförsäljaren. Röda avgångar finns på tåg som går efter stambanan men inte efter inlandsbanan, osv. Allt detta innebär ett effektivt sätt att strypa persontrafiken. Vad blir då resultatet om majoritetsförslaget från socialdemokraterna och moderaterna går igenom? Västerbotten har redan länstrafiken gått ut med anbudsförfarande för busstrafik på inlandsbanan. Var det så bevarandet av en inlandsbana skulle åstadkommas? Moderaterna, särskilt i Västerbotten, har ju ansett sig ha räddat inlandsbanan. Var detta avsikten -- att sätta in bussar på inlandsbanan? Jag undrar vad Hans Dau kommer att säga. I själva verket ger man inte Inlandskommunerna Ekonomisk Förening en rimlig chans att överta driften på så kort varsel som tre månader. Hugo Bergdahl har ju tidigare redovisat folkpartiet liberalernas inställning i den här frågan. Det är ett utstuderat taktiskt förslag, som kommer att ställa kommunerna inför akuta problem. Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 7, som sätter inlandsbanans fortlevnad i fokus och ger inlandskommunerna en rejäl chans att bygga upp en planering för en långsiktig drift. SJ bör anvisas 60 milj.kr. för att köra tågtrafiken ytterligare ett år, och detta anslag bör höjas med ytterligare 24 milj.kr. Därefter -- efter ett år -- bör man låta inlandskommunerna ta över. Då först bevaras inlandsbanan! Kommunikationsministern har nu lämnat debatten; jag förmodar att han gått ut för att äta lunch. Han har här stått i talarstolen och sagt att det är svårt att styra och stå för beslut som inte är populära. Den politiken -- att stå för beslut som inte är populära -- får vi alla föra någon gång. Men den politiken måste då vara grundad på realism -- och inte innebära att man förordar ättestupan. Det gör man för inlandsbanan om majoritetens åsikter får råda i den här frågan.

Herr talman! Jag tror att det kommer att bedrivas persontrafik på inlandsbanan även i framtiden. Det är omöjligt med så litet statliga pengar, säger då en del personer. Men om man ser på reservanternas förslag, finner man att alternativet är att skjuta på nedläggningen ett år. Att jag tror att det kommer att bli möjligt att bedriva persontrafik på inlandsbanan beror på det oerhörda engagemang som finns hos människor i den här debatten, när den har varit som mest intensiv. Här finns det idéer, och här finns det kreativitet som räcker för framtiden, inte bara det kortsiktiga resonemang som vi tidvis har fört här i dag. Jag tror också att det i det långa perspektivet kommer att bli ett ökat intresse ur turistsynpunkt genom vårt inträde i den europeiska gemenskapen. Vi har väckt en motion från moderat håll, med Hans Dau som första namn. När vi har facit i hand och ser på det förslag som föreligger i dag från utskottet, kan vi ju konstatera att vår motion i stort sett har blivit tillgodosedd, eftersom det har blivit möjligt för annan intressent att bedriva persontrafik på inlandsbanan i stället för busstrafik. Vi skall komma ihåg att utgångsbudet från regeringen från början trots allt var att pengarna skulle gå till länstrafiken för busstrafik. Att socialdemokraterna i utskottet vände och anslöt sig till det moderata förslaget vill vi faktiskt här från kammarens talarstol i någon mån tillskriva vår motion. Vi som har arbetat för inlandsbanans fortbestånd måste nu i dag, när vi står inför beslutet, se till vad som uppnåtts och inte enbart till det som inte har uppnåtts. Vad som har uppnåtts är ju 36 milj.kr. under tio år till den som skall bedriva tågtrafik på inlandsbanan. När man läste utskottsprotokollet, fick man när det gäller banunderhållet -- det är ju det som har varit den stora diskussionsfrågan på senaste tiden -- kanske först den uppfattningen att riksdagen inte ville styra innehållet, utan bara ange förutsättningarna för den förhandling som skall komma till stånd. Men vi har ju fått några klarlägganden i dag om innebörden av den förhandling som nu skall ske mellan regeringen och trafikhuvudmannen. Vi har inte riktigt haft klart för oss innehållet i den -- det har nämnts siffran 146, och att man skulle dela på banunderhållet. Men jag vill understryka att det faktiskt vilar ett mycket stort ansvar på de socialdemokratiska politiker som har motionerat för inlandsbanan -- att påverka denna förhandling, så att resultatet ger rimliga förutsättningar för inlandsbaneföreningen att bedriva persontrafik. Det är viktigt att denna förhandling ger ett resultat för inlandsbanekommunerna; det är en förutsättning för att man över huvud taget skall kunna sätta planen i verket. Det blir ju tillräckligt svårt ändå, och det krävs en stor arbetsbörda om man skall kunna ro det hela i land. Jag noterar i utskottsbetänkandet att satsningar kommer att ske för godstrafiken. Det är mycket positivt, för det var inte så länge sedan som det fanns en oro för att godstrafiken också skulle läggas ner eller inskränkas. Nu har vi ju allas ord -- det står i ett ganska stort avsnitt i betänkandet -- på att den kommer att utvecklas. Det är ju till nytta, för det kräver en upprustning av banan. Min förhoppning är nu att denna förhandling skall föras snabbt och att resultatet blir positivt för inlandsbaneföreningen, så att den får möjlighet att överta persontrafiken. Tiden är egentligen mycket kort -- det har ju påpekats här -- och den får inte gå åt till några sega förhandlingar. Men vi har faktiskt kommunikationsministerns ord på att beredskapen är hög för denna förhandling, och vi här i kammaren tar honom på orden. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag blev litet förvånad. Menar verkligen Ingrid Hemmingsson att hon är nöjd med det här utskottsbetänkandet, när hon samtidigt uttalar att det finns oklarheter om vad som i verkligheten skall belasta länstrafiken eller inlandsbaneföreningen när det gäller underhållet? Vi har från vårt håll sagt att vi tycker att inte en krona av underhållet skall belasta den föreningen -- för då blir det för dyrt. Vi har inte på något sätt varit emot att man för 36 milj.kr. skall köra trafik -- det var ju precis vad jag sade till Rolf Clarkson, till kommunikationsministern och till Birger Rosqvist. Men låt oss då använda det år vi har framför oss för att åstadkomma ett ordentligt avtal. Det låter litet underligt när man hör en moderat, ledamot av denna kammare, stå och säga att han förlitar sig på att socialdemokraterna kommer att sätta press osv. Det är möjligt att det är så vi skall uppleva fortsättningen. Nog hade det varit betydligt bättre att se till att vi under det här året gör en ordentlig upphandling, tar ansvaret för upprustningen av banan och på det sättet skapar en bra trafik på inlandsbanan.
Herr talman! Vi kan konstatera att vi har en socialdemokratisk regering just nu under det här året. Det kan vi knappast komma ifrån. Jag menar att ansvaret ligger hos regeringen. Även reservation 4 innebär en förhandling med den socialdemokratiska regering som vi har i dag, men den skulle skjutas upp ett år. Det har framkommit här och vid våra samtal med Inlandsbaneföreningen att man är beredd att ta detta ansvar. Det som är viktigt, och som jag nämnde i mitt inledningsanförande, är att förhandlingarna måste bli så positiva att

Herr talman! Om regeringen hade tänkt sig att smyga igenom en nedläggning av persontrafiken på inlandsbanan, är det ett stort misstag. Somliga ärenden i riksdagen väcker opinion av stora mått. Regeringsförslaget när det gäller inlandsbanan har väckt en opinion med styrkan av full orkan. Utskottet har mottagit ett stort antal skrivelser och uppvaktats av en rad organisationer som värnar om inlandsbanans framtid. Även vi enskilda riksdagsledamöter har, liksom utskottet, uppvaktats på samma sätt av enskilda, kommuner, Härjedalen, skolklasser i hela landet osv. Trots alla de fakta som på så många sätt har framförts har trafikutskottets majoritet inte tagit de framförda synpunkterna, önskemålen och kraven på goda förutsättningar för en fortsatt trafik, godstrafik såväl som persontrafik, på inlandsbanan på allvar. Den starka opinionsorkanen har ändå förmått utskottsmajoriteten -- bestående av socialdemokrater och moderater -- att backa ett kort steg, och man föreslår nu att i det fall trafikhuvudmännen inte anser sig kunna driva järnvägstrafik i egen regi bör det undersökas om Inlandskommunerna Ekonomisk Förening är beredd att ta över ansvaret för järnvägstrafiken fr.o.m. den 10 juni 1991. Om tre månader! Det måste vara rekord tidsmässigt när det gäller att försöka gå från beslut till handling. Det är att gå från hopp till hopplöshet. Riksdagsmajoriteten skickar med 36 milj.kr. i statligt bidrag. Enligt min mening är det i det här sammanhanget fråga om en grindslant. Det känns förnedrande att staten inte självklart skall ta samma ansvar för Norrland, och nu särskilt för Norrlands inland, som för andra delar av landet. Här byggs dubbelspår i andra delar av landet, och det avsätts miljardbelopp för motorvägar m.m. i landets tätast befolkade delar. Jag menar inte att insatser inte är nödvändiga i storstadsområden, men vad jag med skärpa vill understryka är, som jag nyss sade, att staten måste ta samma ansvar också för norra Sveriges inland. Det är dessutom förnedrande att erbjudas vagnar som är skrotfärdiga.

Stora grupper av människor, som kanhända inte alls skulle ha besökt den del av landet som trafikeras av järnvägen, har på detta sätt genom resandet berikats av de fantastiska upplevelser denna resa har inneburit. Det är inte SJ som har varit marknadsförare. Tidningen Land, med Christina Falkengård i spetsen, har varit hårt pådrivande. Man har lyckats med marknadsföringen. Bara under sommaren 1990 åkte 17 000 på banan. Det motsvarar ungefär 180 000 gästnätter. Det handlar om ekonomi och sysselsättning för hotell och stugägare och lanthandlare utefter banan. Byggandet av inlandsbanan var en så stor händelse ur lokaliseringssynpunkt att det även vore ur kulturminnessynpunkt förödande att avhända sig denna viktiga del i vårt lands historia. Byggandet skedde i en tid då Sverige var ett fattigt land. Nu är Sverige ett av världens rikaste länder och borde ha råd att utnämna denna viktiga järnvägsförbindelse till ett nationalmonument, och även ur denna synpunkt bör staten ta särskilt ansvar för inlandsbanan. 5 redovisas hur en ansvarstagande riksdag bör rösta för att inlandsbanan i fortsättningen skall bli den livsnerv och pulsåder vi behöver i Norrlands inland. Vi som bor och lever här hör till Sverige, som ju skulle leva. Hela Sverige skall leva-kampanjen gick ju ut på det. Jag inbjuder särskilt er moderater och socialdemokrater från Norrlands inland, som också har väckt motioner i inlandsbanefrågan, att stödja centerbudgeten. Vi har nämligen i vår budget avsatt pengar också för inlandsbanan. Jag inbjuder er särskilt att rösta på reservationerna 4 och 5. Jag kan inte tänka mig att jag har en annan uppgift från den ekonomiska föreningen än vad Ingrid Hemmingsson har. Man har väl aldrig tänkt sig att de 36 milj.kr. också skall användas till att restaurera rälsen och se till att vagnar och stationshus är i bästa skick. Då är det riktigt att kalla de 36 milj.kr. som moderater och socialdemokrater, dvs. majoriteten, skickar med för en grindslant. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4

Herr talman! Nyss hemkommen från Västerbottensturnén såg jag att Hans Dau tog åt sig äran av att ha räddat inlandsbanan. Det är bra att moderaterna bekänner färg och verkligen vill rädda glesbygden. Jag tror däremot inte på motivet att det skall vara så bra när Sverige går med i EG. Där har jag en helt annan syn. Jag såg också i tidningarna i Västerbotten att man har gått ut med annonser om att sätta in ersättningstrafik med buss. Detta har skett innan beslut har fattats i riksdagen. Jag tycker att det är skamligt. Ja, ännu har inte sista tåget gått. Men man undrar om det sista tåget kommer att ta med sig träden och torven. Elkraften har vi redan exporterat från Norrlands inland. Människan verkar vara utrotningshotad. Kvinnorna engagerar sig med hull och hår. Det är symboliskt för inlandet och minoriteterna. Det handlar ju här än en gång om de svagaste. Även kommunikationsministern tog upp den frågan. Han sade att det har gjorts inskränkningar i socialförsäkringarna och ulandsbiståndet. Nu dras även inlandsbanan in. Javisst! Hela tiden drabbas minoriteter, de som är små och som inte kan skrika högt och som inte har en folkrörelse bakom sig. Men ack vad kommunikationsministern bedrog sig, denne glesbygdsman! Här fanns en folkrörelse! Det har blivit ett liv i luckan som han inte hade förväntat sig. Jag håller med Viola Claesson när hon säger att detta är ett politiskt rävspel. Det verkar som om transportrådet har tänkt ta med sig inlandsbanan i graven. Jag har läst Franssons utredning och banverkets utredning, om marknadsföring och resandestatistik. Inte har jag blivit klokare av det. Nej, tvärtom, man ser att det är något lurt med marknadsföringen. Det verkar som om tystnadsplikt har beordrats. Det går inte att få tag på biljetter till inlandsbanan om man befinner sig söderut. När människor sedan kommer upp till Östersund, t.ex. tågluffare som vill se inlandet, finner de där att det finns en station som man knappast känner till. Jag har åkt inlandsbanan flera gånger. Georg Andersson trodde inte att så många hade gjort det. Jag har varit i Sveg och agerat för att rädda torvmossorna. Jag fick då höra att några flickor från Holland ville tälta utefter inlandsbanan. Man stoppade rälsbussen och sade åt dem var de skulle gå och var det fanns hjortron. Var finns denna service? Vilka utvecklingsmöjligheter har inte inlandsbanan? Nej, i stället för att satsa på inlandsbanan och den framtidstro som finns hos människorna, håller man Malmö under armarna med hjälp av regionalstöd, bygger Öresundsbro osv. Jag skulle vilja vrida på Sverige och se till att pengarna fortsättningsvis placeras i norr. Hur är det med förutsättnngarna om det skall satsas på inlandsbanan? Broarnas bärighet är tillräcklig. Det går att sätta in snabbtåg, men inte höghastighetståg. Det går att elektrifiera på ett billigt sätt. Jag menar att inlandsbanan måste få hög prioritet. Det gäller både gods och persontrafik. Vi föreslår ern radikal lösning. En avstickare kan byggas mellan Kil och Hagfors. Då blir det en direktlinje från Göteborg via Kil och upp till Gällivare. Varför skall gods och persontrafiken gå runt hela Sverige och kusten? Varför inte göra denna avstickare? Detta är att utveckla, inte avveckla. Visserligen måste den smalspåriga järnvägen, nkLj-banan byggas om. Men det skulle ge en enorm tidsvinst. Visserligen kostar detta pengar, men vad läggs inte på Öresundsbron? Från 10--15 miljarder kronor är man nu uppe i 40--50 miljarder kronor. Var det kommer att sluta vet vi inte. Satsa på Norrlands inland! Nu diskuterar man länsstandarden. Visst är standarden bra. Banvallen är byggd för att klara tung trafik, men däremot inte rälsen. I tidernas begynnelse var räls dyr att framställa. Därför måste rälsen bytas ut. Vad kan man då göra? Jo, i och med att höghastighetståg byggs och betongsliprar och räls byts ut i Östergötland m.fl. områden läggs allt detta på hög som inte går att användas där. Men det skulle kunna återanvändas i detta fall. Med hjälp av röntgen går det att kontrollera att materialet håller och är hållbart för framtiden. Vidare har vi enklare elektrifiering. Det går att kalla det för en Västgötamodell. Den har redan prövats där. Det går att prova söder om Arvidsjaur och ner mot Kil, dvs. på alla de sträckor som nu inte är elektrifierade. Detta skulle ske med hjälp av matarledningar från stambanan. Arvidsjaur, Storuman och Hoting. En sådan enklare elektrifiering skulle kosta 200--250 milj.kr. Det behövs naturligtvis stolpar. Men det finns också begagnade sådana. Det går alltså att hålla sig inom rimliga kostnader. Inlandsbanan lämpar sig bra för en sådan elektrifiering. Stambanan används ofta nattetid. Matning av el från stambanan till inlandsbanan skulle alltså ske när stambanan har låg belastning. Vid närmare eftertanke förefaller det mig något bakvänt att skicka industriström, 3-fas från inlandet till kusten samtidigt som omformad tågström, 1-fas, skickas i andra riktningen. Sensmoralen blir att när järnvägarna och industrin elektrifierades drev man ut människorna ur husen och dränkte gårdarna och åkrarna under kraftverksutbyggnader och dammar utan en tanke på inlandets eget behov av elström. Tala om kolonialism! Man att kalkyler och ekonomi går inte ihop, men det är precis vad det gör om man inte tittar på alla de här traditionella kalkylerna. Vi har nyss tagit ett beslut om att man skall ha miljöavgifter för koldioxider etc. Till de ekonomiska vinsterna på elektrifieringen måste man räkna en minskad energiförbrukning och totalt bortfall av miljöavgifterna. De miljöavgifter som nu betalas på inlandsbanans rälsbussar och diesellok skall självfallet användas till elektrifiering av samma bana och inte till ''miljöinvesteringar'' i form av bussgator i Stockholms förorter. Genom leveranser av snabbtåg till södra Sverige kommer användningen av ellok att minska där nere. Därigenom kan vi få tillgång till ellok som kan trafikera inlandsbanan. Vi kan inte acceptera att industrierna efter inlandsbanan och pendeltrafiken skall undermineras på det sätt som nu föreslagits. Vi kan inte heller acceptera att kunniga och idérika initiativ från kommuner för framtida satsningar på bl.a. turism också följer med transportrådet i graven. Det är ett hot mot järnvägarna om man låter ''bussifiera'' länstrafikbolagen och låter dem ta över. Det ter sig minst sagt märkligt, som Stina Eliasson sade, att det år 1991 när alla säger sig vilja värna om miljön och när vi är rika, inte finns resurser att satsa på ett kulturarv. Inlandsbanan drogs fram genom ödemarken när seklet var ungt. I dag är socialdemokraterna, företrädda av en glesbygdsbo, beredda att döda kreativiteten och utvecklingen av inlandsbanan. Järnvägen är en framtidsinvestering och hör hemma i ett samhälle som har en tro på framtiden. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till alla de reservationer som miljöpartiet står bakom.

Herr talman! Med anledning av förslaget om inlandsbanan i regeringens budgetproposition och den förändring av förslaget som utskottet gjort vill vi socialdemokratiska motionärer från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Kopparbergs län be riksdagens ledamöter rikta uppmärksamheten på följande. För inlandskommunerna har inlandsbanan ett stort berättigande. Inlandskommunerna har också visat på vilket sätt man vill göra sig tillgängliga för de befolkningstäta regionerna. Detta utifrån ett koncept som ger alla kategorier, oavsett plånbokens storlek, tillträde till rekreationsområdena. Turismen är under stark utveckling och behöver inlandsbanan som en del i sin profilering. Det har i samhället aktivt tillskapats kommunikationer för våra affärsresenärer genom flygets utbyggnad i hela landet. Detta är bra. Vi behöver regionala satsningar för en ökad tillväxt. Detta bör även gälla för inlandets persontrafikutveckling på järnväg. Regeringen föreslår nu i sin tillväxtproposition att kommunikationerna på väg och järnväg i de befolkningstäta regionerna skall förbättras. I detta koncept kan nu både affärsresenärer och s.k. vanligt folk samsas. Detta är både bra och nödvändigt. Utskottet framhåller i sin syn på inlandsbanan att godstrafiken har en försvarbar funktion, och utskottet förordar en betydande upprustning. När det däremot gäller persontrafiken längs inlandsbanan anser utskottet att ansvaret i första hand bör överföras till trafikhuvudmännen i de fyra berörda länen. Utskottet ber trafikhuvudmännen pröva om de kan driva persontrafik inom en ram på 36 milj.kr. ''Om så är fallet bör befintlig vagnpark utan kostnad få disponeras av huvudmännen. De krav på ersättning som SJ därvid kan ställa får regleras i kommande budgetarbete.'' Utskottet säger sedan att, om trafikhuvudmännen inte anser sig kunna driva persontrafik i egen regi bör regeringen skyndsamt undersöka om Inlandskommunerna Ekonomisk Förening är beredd att ta över ansvaret för persontrafiken fr.o.m. den 10 juni 1991, på samma villkor som trafikhuvudmännen erhållit. Utskottet framhåller också att det är angeläget att uppnå långsiktiga trafikkoncept. Herr talman! Härefter för utskottet ett resonemang om betydande investerings och underhållsinsatser för att banan skall få en sådan standard att persontrafik skall kunna upprätthållas. Som slutsats redovisar utskottsmajoriteten att man inte är beredd att förorda att särskilda medel tillförs banverket för dessa åtgärder. Efter vad vi motionärer förstår, har inte heller de tänkta trafikutövarna krävt att några investeringar skall behöva göras på de bandelar som enbart berör persontrafiken, utan att man endast utför det normala underhåll som behövs för en fortsatt persontrafik på inlandsbanan. Däremot krävs investeringar om man skall höja hastigheten på vissa delsträckor där enbart persontrafik förekommer. Det är ju brukligt att banverket har normala driftsmedel för de bansträckor där det bedrivs trafik och att man debiterar trafikutövarna en avgift. Om det inte är utskottets avsikt att banverket skall ha ansvaret för det normala underhållet på inlandsbanan måste vi motionärer framhålla att det förslag som utskottets majoritet hävdar inte är ärligt menat. Vi motionärer kan inte tro att det finns någon annan trafikutövare som hittills fått sådana villkor för sin persontrafik på järnväg. Herr talman! Jag vill göra en jämförelse. Vägverket har ansvaret för att en viss väg med en viss standard skall fungera. De som använder vägen betalar vägtrafikskatt m.m. Den tillförs statskassan och fördelas sedan som anslag till vägverket. Inom flyget har man s.k. landningsavgifter. Hos banverket används liknande trafikeringsavgifter.

Riksdagens uppdrag var att regeringen, utifrån dessa förutsättningar, skulle verka för att en sådan överenskommelse kunde ingås mellan berörda parter. Förening -- med uppgift att förbereda insatser för en utvecklad persontrafik på inlandsbanan -- har initierats av regeringen. Inlandsbanan har bland de berörda kommunerna blivit en tvärpolitisk angelägenhet, och total samstämmighet råder om banans betydelse för inlandet. Detta är uppfattningen hos inlandskommunerna. Kommunerna är nu beredda att bilda ett trafikföretag för trafiken på inlandsbanan. Man hävdar att en utökad marknadsföring skall ge inlandsbanan ökade täckningsbidrag som mera överensstämmer med övriga landet. Turisttrafiken i sommar beräknas till ca 17 000 passagerare. Vid ett passagerarantal på 25 000 beräknar Turistutveckling i Östersund att turisttrafiken är självbärande. Genom marknadsföringsinsatser kommer dessa mål att uppnås. SJ har visat svagt intresse i detta. Det är nästan helt omöjligt att via SJs bokningssystem köpa biljetter till orter utmed inlandsbanan. Bara detta i sig är tillräckligt för att ifrågasätta SJ som trafikutövare på inlandsbanan. Ge de tänkta trafikutövarna chansen att själva ta över trafiken. Men missgynna inte inlandskommunerna och de blivande trafikutövarna genom att ge sämre villkor än andra traikutövare som ges trafikeringsrätt på järnvägsnätet. Utskottets talesman Birger Rosqvist tycker jag bör ytterligare förtydliga vad man avser med att merkostnader skall betalas främst av de lokala och regionala intressenterna. Inlandsbanan är ingen länsjärnväg utan en riksbana utanför stomnätet, en över hundra mil lång pulsåder genom fyra län, och bör därför alltjämt behandlas i särskild ordning. Herr talman!

Men steget är långt att göra detta utan särskild ersättning. Om nu utfästelser i denna riktning kan göras av utskottets företrädare, alltså att en särskild överenskommelse förutsätts i fråga om normalt underhåll, är vi beredda att avstå från att yrka bifall till motionerna. De anvisade 36 miljonerna är ju avsedda för själva persontrafiken och inte för banunderhållet.

Herr talman! Jag blev direkt uppmanad av Leo Persson att svara på några frågor som han ställde. Det gäller då främst det normala underhållet på bandelen. Det är riktigt att vi har skrivit i utskottsbetänkandet att merkostnader som kan följa av bibehållen persontrafik får främst betalas av lokala och regionala intressenter som vill driva trafiken. Vad vi menar med detta är naturligtvis, eftersom det står ''främst'', att lejonparten av de pengarna får trafikhuvudmännen betala. Men kostnader för det normala underhållet på delar av banan som endast har persontrafik får betalas av trafikutövaren tillsammans med banverket. Banverket blir den andra parten. Jag vill inte låsa siffrorna men jag kan tänka mig att proportionerna mellan trafikhuvudmännen och banverket blir 60-- 40 eller någonting sådant. Banverket får, som det tidigare gjort, täcka den eventuella kostnaden inom ramen för motsvarande anslag till stomjärnvägar. Det är riktigt att vi också har sagt att några särskilda pengar till detta får inte banverket, utan man får ta av pengar som står till förfogande. Jag hoppas att Leo Persson är nöjd med det svaret.
Herr talman! Det skulle förvåna mig om Leo Persson verkligen kan vara nöjd med det svaret. Leo Persson avslutade ju sitt anförande med att påpeka att här var det inte fråga om någon länsjärnväg utan om en järnväg i hela landets intresse som då också skall behandlas som en sådan. Det som trafikutskottets ordförande nu har sagt är alltså att man försöker vältra över kostnader på landstingen och kommunerna, på länshuvudmännen. Jag tycker att det är synd, när jag märker att det finns ett antal socialdemokrater runt banan som har vaknat till och tycker att den borde behandlas på annat sätt. Jag ser ändå, trots att det verkar som om åsiktskillnaderna är stora här i kammaren, att om vi fått ett år på oss skulle vi säkerligen ha kunnat komma till en någorlunda gemensam uppfattning. Ingen -- jag betonar det -- är emot att vi upphandlar trafik så billigt som möjligt. Jag kan hålla med Leo Persson om att det kanske inte är SJ som skall sköta trafiken utan kanske BK-tåg eller föreningen där uppe. Men vi hävdar bestämt, och det tycker jag att Leo Persson också sade klart och tydligt, att staten skall ta ansvar för banunderhållet. Självklart skall det också upphandlas så att det blir så billigt som möjligt. Här säger nu Birger Rosqvist, och likadant gjorde kommunikationsministern förut: Låt kommunerna som vill ha tågtrafiken kvar stå för kostnaderna. Helst borde ni köra buss -- ungefär så är det man säger. Vi kan inte ställa upp på det resonemanget.

Herr talman! Till Birger Rosqvist vill jag säga att det besked han gav innebär att man nu kan få i gång reella förhandlingar. Häri ingår då också att komma överens om det framtida underhållet, där staten skall betala för sin del. Jag förutsätter nu naturligtvis att de trafikavgifter som normalt utgår också regleras i kommande förhandlingar på sådant sätt att motsvarande minskningar åstadkommes då eventuellt underhållsansvar skall fördelas. Vad gäller tidsfaktorn är ju tiden väldigt kort -- det har talats om tre månader. Jag förutsätter att förhandlingarna skall ges möjlighet att slutföras före den 10 juni. Om man inte är klar då, bör SJ Till Rune Thorén vill jag säga att de förhandlingarna får ge oss svar på om vi måste återkomma och finna nya direktiv.

Herr talman! Georg Andersson konstaterade i sitt anförande att befolkningens behov av inlandsbanan har förändrats genom tiden, och det är ju alldeles riktigt. Samhället förändras,och han beskrev på ett bra sätt hur det här gått till. Birger Rosqvist anser att buss är mycket bättre än tåg -- det är trevligare att åka buss, det är bekvämare, och det finns t.o.m. toaletter i bussarna -- och han säger att det skall bli en bra trafikförsörjning. Jag tycker att det uttalandet är ungefär lika intelligent som att säga att vi skall ersätta trafiken på Göta Kanal med buss, så slipper de stackars dollarturisterna och andra sitta i de gamla skraltiga båtarna. Vi kan väl tänka oss hur många som skulle åka längs Göta Kanal i buss. Det är precis samma sak med inlandsbanan. Det är ju en turistattraktion och en symbol för inlandet och för turismen där uppe som gör att folk både från utlandet och från de södra delarna av vårt land åker banan för att uppleva just att åka med inlandsbanan. Det finns de som har sagt att inlandsbanan egentligen är vår transsibiriska järnväg och det ligger mycket i det. Man åker inte transsibiriska järnvägen för att komma lindrigast till Kina utan mera för att uppleva resan på den exotiska banan. Turismen skulle inte bli mindre, sade Birger Rosqvist också. Det måste vara en väldigt from förhoppning. Enligt min uppfattning är det alldeles fel. Den turism som hänförs till inlandsbanan skulle förmodligen helt försvinna. Det är alltså viktigt att vi har banan kvar som turistled. När regeringen, som Rolf Clarkson sade i sitt inlägg, beslöt dra in anslaget till persontrafiken på inlandsbanan -- det är ett konstaterande att det var det ursprungliga förslaget -- upplevde jag att det i trafikutskottet fanns en majoritet för det. Därför är jag glad och tacksam för att Rolf Clarkson har lyssnat på och tagit intryck av det som anförts av Inlandskommunerna Ekonomisk Förening och den stora opinion som har gjort sig hörd. Som Rolf Clarkson konstaterade har det resulterat i att den moderata riksdagsgruppen i går kväll var enig om att stödja utskottets hemställan. Det innebär som jag ser det att jag och andra moderater har förmått riksdagen ändra regeringens beslut att lägga ned persontrafiken. Om jag rätt har förstått betänkandet och dem som varit uppe och talat för det skall regeringen förhandla med IEF om hur underhållet skall betalas -- det blev väl inte riktigt klargjort i Leo Perssons och Birger Rosqvists diskussion. Det vilar nu ett mycket stort ansvar på kommunikationsministern, och den han sätter att förhandla, för hur det här skall lyckas, så att regeringen inte driver i syfte att få igenom vad man ursprungligen ville, nämligen att persontrafiken på inlandsbanan skulle läggas ned. Trots allt är det här betänkandet och den majoritet som har skapats -- så har jag åtminstone förstått vad som har sagts på moderat håll -- ett försök att åstadkomma den här trafiken med den kostnadsbesparing som man gör genom att inte längre använda SJ. Avslutningvis måste jag säga, herr talman, att det märkliga är SJs sätt att behandla den här frågan. Att man inte har resurser och möjlighet att bedriva trafiken för de 36 miljonerna kan jag förstå, med tanke på den ålderdomliga administration och det ålderdomliga sätt att arbeta som SJ har. Men man borde väl då vara angelägen att någon annan bedriver persontrafik på inlandsbanan. Jag kan inte förstå annat än att alla de som skall resa med inlandsbanan skall åka med SJ både dit och därifrån, vare sig de ansluter i Mora, Östersund eller någon annanstans. Det borde alltså stärka SJs trafik. Men det verkar inte som om man hade de intressena. Därför är det ännu viktigare att kommunikationsministern och förhandlarna tar tag i det här och inte tar intryck av SJs och banverkets inställning utan av vad vi har sagt här i riksdagen, nämligen att vi vill ha persontrafiken kvar på de här villkoren.

Herr talman! Moderaterna har här i kammaren i dag redogjort för sina ställningstaganden. Senast har Hans Dau från talarstolen försökt skylla den uppkomna situationen på SJ och dess minskade intresse av att hålla driften på inlandsbanan i gång. Vi vet att det berodde på penningbrist. Men jag tycker att moderaterna har gjort ett stort misstag här i dag genom att inte ställa upp på reservation nr 4, som folkpartiet, centern och miljöpartiet står bakom. Hade moderaterna gjort det hade inlandskommunerna fått en förberedelsetid för att ta över och långsiktigt driva persontrafik på inlandsbanan. Då hade inlandskommunerna fått tillfälle att ordentligt pröva den situationen, och vi hade också givit dem möjligheter att ordna en bra trafik både för dem som bor utefter inlandsbanan och för dem som åker med den som turister. Det förslag som nu är majoritetsförslag är mycket vagt. Man säger: ''Om trafikhuvudmännen inte anser sig kunna driva järnvägstrafik i egen regi bör regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer undersöka om Inlandskommunerna Ekonomisk Förening är beredd att ta över ansvaret - -.'' Det ansvaret skall då tas över fr.o.m. den 10 juni 1991. I dag har vi den 20 mars. Jag tycker faktiskt att moderaterna skulle ha ställt upp på den borgerliga sidan tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet -- då hade inlandskommunerna fått en rejäl chans.
Herr talman! Ulla Orring säger att om man stöder reservation 4 får man till stånd en långsiktig lösning. Jag är inte så säker på det. Det är ju bara ett års respit. Jag förutsätter att kommunikationsministern och den förhandlare han utser kommer att bidra till att vi får en långsiktig lösning och att man åtminstone under de tio år då man har de 36 miljonerna garanterade får till stånd en långsiktig lösning genom förhandlingar.
Herr talman! Jag tycker att moderaternas marknadsföring, i varje fall i Västerbotten, har varit något egendomlig. Man säger att det är moderaterna som har räddat inlandsbanan. Jag vill se att inlandsbanan är räddad innan man gör en sådan deklaration.

Herr talman! Replikskiftet mellan Leo Persson och Birger Rosqvist var mycket intressant men inte särskilt upplysande. Jag är nu helt övertygad om att vi, som Viola Claesson har föreslagit, måste återförvisa det här ärendet till utskottet för att få rätsida på det. Det är alldeles uppenbart att utskottet måste skriva någonting om vad det här innebär. Beslutet kan inte bara grundas på löst tal som kommer till på det här sättet i kammaren, i denna mycket trängda situation. Jag håller också helt med om vad Ulla Orring sade i sin replik till Hans Dau. Det är märkvärdigt att moderaterna går in för en sådan här egendomlig, framhetsad lösning, där man skall tvinga alla dessa kommuner till ett så snabbt beslut. Reservation nr 4 från centern, folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet innebär den enda förnuftiga lösningen här: att man under en period fortsätter och gör en ordentlig utredning om vad persontrafiken skulle kunna betyda.

Som det nu är finns det så mycket konstigheter kring den här banan och tidtabellerna. Jag skall bara nämna en. När man åker upp till Östersund från Orsa eller Mora står tåget och väntar i nästan två timmar i Sveg. Sedan fortsätter det. Jag har bara anmält mig för fem minuter och ångrar det, så jag tänker själsvådligt ta mig någon minut till, för att hinna med vad jag hade tänkt säga. I Europa satsar man på järnväg. Med de förbindelser som nu blir allt intensivare mellan Europas länder är det alldeles uppenbart att man kommer att vara van att åka tåg i Europa och att turisterna kommer att kunna komma med tåg. Det otroligt exotiska som det innebär att åka på vår egen transsibiriska järnväg upp till vildmarken, utmed kommuner som är intresserade av att ha turisterna där och som ordnar alla möjliga intressanta upplevelser för dem, kommer att kunna bli en otrolig satsning för framtiden. Våra förfäder som var så mycket fattigare än vad vi är nu satsade den stora summan på att bygga den här järnvägen. Det vore väl ändå konstigt om vi, i ett av världens rikaste länder, inte skulle ha råd att åka på den och underhålla den. Man räknar fel -- det är alldeles uppenbart. Vad som fattas är viljan. Men vi behöver ett år -- vi behöver respittid. Reservation 4 innebär här den enda rimliga bedömningen. Att improvisera genom konstiga inlägg här i kammaren och halva löften som man inte alls vet om de går att genomföra är inte värdigt Sveriges riksdag. Moderaternas sett att här tillsammans med socialdemokraterna åstadkomma en hafsig lösning för den hjärtefråga för hela svenska folket som inlandsbanan är kan aldrig försvaras. Självfallet måste vi först återförvisa ärendet till utskottet, men jag hoppas och tror att det då kommer att bli majoritet för reservation 4.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till alla motioner som miljöpartiet står bakom och till vänsterpartiets reservation nr 14, som gäller Inlandsbanan är av stort samhällsintresse och bör därför bevaras. Det står i 1988 års trafikbeslut. Inlandsbanan kan räddas, om det finns en politisk vilja att rädda den -- det beror bara på vilken politik man för. Statsmakterna bedriver en systematisk utarmning av glesbygderna och norra inlandet. Den senare landsdelen utgör över hälften av Sveriges yta och omfattar förutom Norrlands inland även Klarälvsdalen till malmfälten, Kiruna och Gällivare är som från Värmland till Belgien. På dessa avstånd behövs järnväg! Rivs järnvägen bort är det ytterligare en spik i kistan. Det är stora delar av Värmland exempel på. Borlänge för över 300 milj.kr.! 300 miljoner för den lilla sträckan -- när vi i järnvägssammanhang talar om över hundra mil! De pengar som behövs för att hålla inlandsbanan levande är småpotatis i jämförelse med detta. Hudiksvall--Ljusdal: Helt nedlagd. Samtliga förbindelselänkar till inlandsbanan, norra inlandets huvudpulsåder, plockas systematiskt bort. Bakom dessa aktioner står transportrådet. Aktionerna har inte stöd i något riksdagsbeslut. Det akuta förslaget om nedläggning av inlandsbanan har dessutom, som nämnts flera gånger här i dag, lagts fram i direkt strid med ett riksdagsbeslut, tillkommet genom en fyrpartiöverenskommelse mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna våren 1988. Det är således inte bara järnvägar som läggs ned. Dessa nedläggningar är steg på vägen mot en omvandling av halva Sverige till en ödebygd. Det är många andra beslut som bidrar till detta och inte bara de som gäller järnvägen. Men ett djupare syfte måste finnas när man samtidigt planerar för gigantiska utbyggnader av den totala trafikapparaten i södra Sverige, i Mälardalen och Bergslagsdiagonalen, som man nu dammar av efter det att den har legat i malpåse. Vi kräver en omfördelning av resurserna från storstadsområdena till de glesare delarna av vårt land. Vi kräver en upprustning av inlandets järnväg till den effektiva och miljövänliga transportapparat som behövs. I dessa råvarurika regioner behövs bra järnvägar. Varför skulle dessa järnvägar inte användas också för persontrafik? Vansbro--Hagfors--Deje--Kil. Det blir ett alternativ till fortsatt storstadskoncentration för ökad samhörighet och bättre mänskliga kontaktmöjligheter inom det väldiga norra inlandet. På dessa avstånd räcker det inte med vägar, det behövs järnvägar. I denna råvarurika region kan transportarbetet mätas i många miljoner tonkilometer. Tänk vilka enorma mängder kväveoxider, kolväten och koldioxid som alstras om allt skall köras på landsväg! Sedan vill jag göra ett litet scenario: leveranserna av stål från Luleå till Domnarvet. Det går tre tåg om dagen med 1 325 ton. Man kan tänka sig att dessa leveranser förs över till inlandsbanan som då skall vara elektrifierad. Då kan två ellok dra lika tunga tåg som tre diesellok. Man kan också öka tåglängden. Något enstaka motlut, cirka fyra kilometer, kan behöva åtgärdas. Där inlandsbanan går fram är det mycket planare än i fjällkedjan och i kustlandskapet. Det är klen räls på banan, vilket har nämnts förut, men underlaget klarar mer. På ståltåg kunde man koppla på vanliga vagnar med industriprodukter eller trävaror. De skulle klara det också. Spåret behöver rustas upp för en halv miljard eller 850 milj.kr. i investeringar. Då kan tåget rusa fram i 90 km/tim hela vägen. 2 000 ton -- alltså mer än kustlandsbanan klarar. I Hagfors finns också ett järnverk och man skulle kunna frakta även den malmen vid utbyggnaden. Sträckan Mora--Göteborg klarar man på fyra timmar. På sträckan Borlänge--Göteborg över I stället för att rusta ned och fatta beslut efter beslut som leder mot minskade utnyttjandemöjligheter, skall andra beslut fattas. Turtäthet, elektrifiering och upprustning -- nog finns det möjligheter att föra en helt annan järnvägspolitik! Det är viktigt att man tar fjällvärlden i beaktande. Bland de mest förorenade vägarna finns vägen från Stockholm till Sälen. Här sker många trafikolyckor, vägen är bitvis dålig och trafiken ger upphov till mycket föroreningar. Västerdalbanan bör också elektrifieras och byggas ut till Sälens stora fritidsanläggningar. Man talade för två år sedan om en investering på tre miljarder kronor i fjällvärlden. Däremot har man inte råd med flera hundra miljoner till Västerdalbanan. Det skulle göra det möjligt för icke bilburna att njuta av Det här har också stor regional betydelse. Inlandsbanans persontrafik är inlandets livsnerv och en turistattraktion. Det är oförsvarligt att transportrådet har lyckats förhandla bort persontrafiken. Vi kan inte acceptera att den livsnödvändiga godstrafiken för inlandsorterna och industrierna längs linjen undermineras på detta sätt. Här råder alltså en motsatt uppfattning: om man tar bort persontrafiken undermineras den fortsatta godstrafiken i stället för tvärtom. Det är också så att kunniga och idérika initiativ från kommunerna för framtida satsningar på bl.a. turism också följer med i graven. Det finns alltså möjligheter om vi har den politiska viljan. Jag har yrkat bifall till de reservationer som mitt anförande stöder.

Herr talman! Trots en mer än fyra timmar lång debatt har vi ännu inte här i riksdagens kammare fått klarhet i vad de förslag som utskottsmajoriteten har lagt fram egentligen innebär. Jag skall ställa en väldigt klar och konkret fråga som jag vill ha ett kort och rakt svar på -- ja eller nej. Innebär utskottsmajoritetens beslut en garanti för persontrafik på inlandsbanan i sommar, nästa sommar och åtta år till, dvs. tio år framåt? Innebär utskottsmajoritetens beslut en garanti för att vi skall få tågtrafik på inlandsbanan? Svara ja eller nej, det är det saken handlar om. Sedan kan man ha alla möjliga diskussioner runt omkring detta. Vi har fått många bevis för här i dag att inlandsbanan är unik. Det har sagts en hel del om de unika förutsättningar som banan innebär. Men debatten har kommit att handla mycket om ett annat beslut som man fattar på samma gång, nämligen en omklassificering av banan jämfört med hur den är klassificerad i dag. Jag tror inte att riksdagens ledamöter är införstådda med vad det innebär. Den diskussion som har förts mellan utskottets ordförande och representanterna för Norrlandslänens socialdemokrater är ju ett bevis för det. Omklassificeringen innebär att man gör något helt unikt. Det kommer också, om beslutet går igenom, att innebära att vissa stumpar av inlandsbanan kommer att få en annan standard och ha en annan huvudman. På sikt blir det också ett hot mot godstrafiken om man tänker sig att den skall kunna utvecklas och utökas på inlandsbanan. Dessutom har man talat om de stora behoven av upprustning. Man talar också om 390 miljoner, vilket är jättemycket pengar. Vi har också fått höra att det är småsummor om man jämför med andra kostnader, som t.ex. 17 kilometer motorväg i De stora upprustningsbehoven tyder också på att man har gjort väldigt litet innan -- ett oerhört slöseri med kapitalresurser som finns i landet. Georg Andersson talade om 80 miljoner under hela 80-talet och nu har han lyckats skaka fram 80 miljoner på ett år. Skall vi applådera åt det? Jag tycker att det är väldigt trist att det inte finns någon framtidstro bland socialdemokrater och moderater när det gäller inlandsbanan. Varför kan inte ni se de möjligheter som detta kan ge? I stället ser ni bara hinder. Var finns er framtidstro? Jag skulle vilja komplettera med en fråga till. Om man nu skall förhandla med länstrafikhuvudmännen, inlandsbanans ekonomiska förening eller någon annan, vad händer då om man inte lyckas komma fram till ett resultat i fråga om banunderhållet? Blir det busstrafik då fr.o.m. den 11 juni i sommar? Jag vill ha ett svar på den frågan innan vi går till beslut. Kan vi inte få ett godtagbart svar på frågan, måste vi återförvisa ärendet, för då anser jag att många av ledamöterna har förts bakom ljuset. Förutom inlandsbanan handlar betänkandet också om besluten om köp av s.k. olönsam trafik. Dit räknas bl.a. nattågen till Norrland. Regeringen har föreslagit att anslaget skall minskas med 28 milj.kr. Vi tycker att det är fel, och vi tycker att det är bedrövligt att socialdemokrater, moderater och folkpartister från Norrlandslänen stöder neddragningen. Det innebär att man hela tiden försämrar förutsättningarna att bedriva persontrafik på järnväg. Vi anser att man måste se satsning på persontrafik som en viktig del både i miljö och regionalpolitiken och i arbetet för att tillgodose kraven på en bra infrastruktur. Trafiken i Norrland är en del av hela trafiksystemet i Norden. Persontrafik med tåg skall kunna vara ett alternativ för människor som vill resa bekvämt och säkert. Det är miljövänligt och resurssnålt och det vet alla. Det borde också vara det billigaste alternativet, men i stället tar SJ bort pristaket, vilket ytterligare fördyrar de längsta resorna. Då skulle man kunna skapa förutsättningar för att göra Sverige litet rundare. Det behövs också kraftiga satsningar på marknadsföring som skall riktas till lokalbefolkningen, barnfamiljer, studerande, pensionärer och andra för att resandevolymen skall öka. Marknadsföringen är urusel i dag. Personal på resebyråer i Sverige vet inte vilka tåg som i dag går i Norrland och inte vilka anslutningar som finns. Också där måste SJ ta sitt ansvar. Det föreligger alltså ett förslag om att dra ned på medlen till nattågen till Norrland. Den frågan har i debatten kommit i skymundan för debatten om inlandsbanan, och det är olyckligt. Jag uppmanar alla norrländska riksdagsledamöter att åtminstone visa att de vill ha kvar nattågen till Norrland, och det kan de göra genom att stödja någon av reservationerna under mom. 1. Det finns reservationer i den frågan från både centern, miljöpartiet och vänstern. stället för att satsa på fler resenärer och nya grupper krånglar man till det genom att se till att tågen inte går på regelbundna tider. Fortfarande, efter fyra och en halv timmars debatt, är det oklart hur det kommer att gå med inlandsbanan. Allt detta får också konsekvenser för sysselsättningen. I Västerbottens län har ca 100 personer riskerar nu att förlora sina jobb. Den gjorda planeringen gör det svårt att tro att man satsar på järnvägen, i varje fall i norra Sverige. Jag anser att SJ bryter mot det trafikpolitiska beslutet. Därför är det dags för riksdagen att göra en grundlig utvärdering av hur SJ har uppfyllt riksdagens mål. Dessa mål bör också förtydligas.

Herr talman! Maggi Mikaelsson har ställt en rad frågor till mig. Jag vet inte var hon har hållit till i dag, därför att dessa frågor har besvarats flera gånger under dagen. Det nämnda anslaget på 36 milj.kr. gäller tio år framåt i tiden. Det står också i utskottsbetänkandet. Jag kan inte här och nu garantera att det blir tågtrafik vare sig nästa år eller året därpå. Jag har tidigare i dag sagt att beslutet i den frågan decentraliseras till trafikhuvudmännen. Om inte de vill köra tåg, så får inlandskommunerna fatta beslutet. De får alltså avgöra hur trafikupplägget skall vara. Vi har vissa ekonomiska åtaganden och ställer en del medel till deras förfogande. Det finns också villkor uppställda för hur trafikupplägget skall vara. Av den anledningen kan jag inte i dag säga hur det blir. Parterna får fälla avgörandet, vilket tydligt har framgått av den tidigare debatten.
Herr talman! Det var bra att vi fick den saken klargjord ännu en gång. Dagens beslut innebär med stor sannolikhet en nedläggning av persontrafiken på inlandsbanan, eftersom det är så många om och men i frågan. Det finns inga garantier för att det blir fortsatt tågtrafik på banan. Det är ju vad Birger Rosqvist säger. Han hyser en from förhoppning om att man skall göra framsteg i de förhandlingar som förs. Till dem har man lagt till frågan om banunderhållet, en fråga som inte tidigare har ingått i förhandlingsarbetet. Det är de konstateranden som jag kan göra. Därför anser jag det viktigt att ärendet återförvisas.

Herr talman! Eftersom vänsterpartiet har motionerat om SJs underhållsverkstäder och behovet av sådana samt då vi menar allvar med att det skall finnas järnvägstrafik i landet som också utvecklas, så återkommer vi i denna fråga även i ett annat sammanhang. Här vill vänsterpartiet specifikt markera sin uppfattning att man inte skall bolagisera den här typen av verksamhet. Om det sker tror vi att risken är stor för att SJ frånhänder sig det ansvar, den överblick och den styrning som vi anser att staten bör ha för underhållsverkstäderna. Med detta ber jag att få yrka bifall till vänsterpartireservationen i utskottets betänkande

Herr talman! Också jag har uppfattningen att det är viktigt att SJ har kontroll över en verkstadskapacitet som svarar mot dess egna behov. Man får inte bli beroende av ett ensamt, stort företag som sköter revisionsverksamheten. Det tror jag att SJ självt begriper.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

Herr talman! Föreliggande betänkande behandlar frågan om transportforskning, och det är en viktig fråga. Vi har ägnat förmiddagen åt att diskutera järnvägstrafik, ibland olönsam sådan, och vi har diskuterat inlandsbanan samt mer konventionell tågtrafik. Här rör det sig om andra typer av trafiklösningar. Utskottet är i stort sett enigt om vikten av att satsa på utveckling på detta område. Som göteborgare vill jag fästa uppmärksamheten på bekymren i storstadsområdena beträffande kollektivtrafiken. Vi har tunnelbana här i Stockholm, och man har spårvagnar i Göteborg. Båda dessa kommuner liksom Malmö kommun använder sig av pendeltåg. Vi försöker på olika sätt att finna bra kollektivtrafiklösningar. I bl.a. Göteborg har man sedan lång tid tillbaka diskuterat ett system som kallas spårtaxi. Förslaget föll av olika orsaker för ca 20 år sedan. Nu har förslaget återigen tagits fram, och det diskuteras på olika håll i landet. Förslaget finns också nämnt i det betänkande som kammaren i dag har att ta ställning till. Det finns också ett antal reservationer till betänkandet. Jag vill med några ord klargöra skillnaden mellan de olika partiernas reservationer och varför vi har en reservation i detta ärende. Egentligen har utskottet en ganska positiv syn på detta. Man menar, att om vi vill ha en bättre trafikmiljö i våra städer, så är det viktigt att utveckla och prova dessa system. Centern och miljöpartiet, som står bakom reservationen, anser emellertid att staten mera aktivt skall gå in med satsningar, eftersom sådana här prov ofta är både kostsamma och svåra och det därför är svårt för enskilda företag att genomföra satsningarna. Vi menar då att det är rimligt att även staten är med och satsar. Detta är innebörden i reservationen, och jag vill, herr talman, yrka bifall till den. Jag vill samtidigt understryka att vi här i kammaren har ett gemensamt ansvar för att se till att dessa system tas fram och att det sker en teknisk utveckling på området. Jag hoppas att det, om inte reservationen vinner gehör, ändå i enlighet med utskottets skrivning ''inom ramen för de insatser som avsätts för teknikutveckling på transportområdet'' kommer att kunna ske en sådan utveckling. Jag tror att det är oerhört viktigt att det så småningom kommer fram ett sådant system här i landet. Det är fråga om ett system med olika innovationer som kanske går att sälja till utlandet, och det är därmed av stor betydelse för det svenska näringslivet. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.
Herr talman! Det är glädjande att det nu är tre partier som talar för olika reservationer om behovet av nya transportteknologier och om att dessa skall utvecklas i Sverige. Det var väl miljöpartiet som började agera i den här frågan, och vänsterpartiet har haft samma uppfattning sedan förra året. Nu är även centern med på en aktiv hållning till helt nya transportsystem. Jag vill något understryka varför vi här i landet har ett sådant stort behov av kvalificerad transportforskning. Kvaliteten på transportforskningen kan enligt min mening höjas betydligt i förhållande till dagens nivå. Jag vill hävda att transportforskningen är av sämre kvalitet än medicinsk forskning och annan teknisk forskning. Jag måste tyvärr få säga detta från talarstolen, trots att jag i och för sig själv tidigare har varit med i transportforskningssammanhang. Jag har emellertid den erfarenheten att Sverige kanske är litet av en ankdamm i forskningssammanhang. Vi är för få som forskar. Vi måste t.ex. skapa större utrymme för kvalificerad argumentation. Den argumentationen behövs gentemot den starka bilindustrin, som har uppfattats som en motor i svenskt näringsliv och svensk industri. För att exemplifiera varför vi behöver se på transportforskningen på ett helt annat vis skall jag här citera ett stycke ur DN Konsument i dagens Dagens Nyheter. En motorjournalist skriver där om en ny bilmodell, som han beskriver ungefär som ''Nya generationens S-klass är en allt igenom ny modellserie som toppas med 600 SEL. Givetvis har den en V 12:a med fyrventilsteknik, nytt insprutningssystem och ett helt nytt sätt att styra all bilelektronik.'' Det heter vidare i artikeln att motorn är större, starkare och mer avancerad än det andra märkets motor och att storebror än en gång har visat var skåpet skall stå. Att närma sig bilen är inte så märkvärdigt, skriver man. Den ser stor och tung ut, men utseendet ansluter väl till märkets övriga modeller. Inte heller att kliva in i bilen är någon sensation. Vidare skriver man: ''Instrumenten är de vanliga. Alla knappar sitter där de skall och inredningen känns inte särskilt annorlunda än i andra bilar som ligger i villaprisklass. Det märkvärdiga sker när bilen börjar rulla. Det går en knappt märkbar vibration genom karossen, så arbetar alla de 12 cylindrarna och 48 ventilerna. Det skall till ett häftigt gaspådrag för att motorljudet skall bli märkbart. I tystnaden hörs de breda däcken susa mot asfalten. Tystnaden stryks under av de dubbla sidorutorna, som drar ner vindbruset till ett minimum. På rak landsväg är bilen som sig bör stadig och bekväm. Märkligt nog dansar den väldiga kolossen elegant fram även på smala och krokiga bergsvägar. Till det bidrar såväl en servostyrning som inte är allt för sladdrig, en väl avvägd fjädring och det elektroniska antispinnsystemet.'' Varför har jag då citerat detta? Jo, jag menar att det nästan finns en bilpornografi kring bilismen i Sverige. Motorjournalistiken framhäver bilen på ett väldigt sublimt sätt, som om den hade personliga egenskaper. Vi förknippar oss med och speglar oss i bilen. Bilen är i Sverige genomgående något som är mycket omhuldat av de stora, breda folklagren och inte minst av ledamöter här i kammaren. Det finns en begynnande kritik mot detta, men man vet inte riktigt vad man skall göra åt det. Regeringen och Sverige har i detta läge satsat på ett projekt som heter Prometheus och ett som heter Drive. Dessa går ut på att bilen ytterligare skall elektroniseras och fjärrstyras på olika sätt. Viola Claesson från vänsterpartiet har en reservation som vi tyvärr inte kan stödja, eftersom vi från miljöpartiet anser att en del av den tekniska forskning som kommer fram genom Prometheus och Drive kan vara värdefull. Men i grunden är dessa projekt förkastliga, eftersom man vill bygga vidare på ''en skitteknologi'' i stället för att ersätta den med en ren teknologi, för att citera vad som sades i en debatt i går i Folketinget, som jag var närvarande vid. Så sade man nämligen i Folketinget i går angående Öresundsförbindelserna. Jag måste hålla med om att bilismen är en ''skitteknologi'' som måste ersättas av ren teknologi. Det är av den anledningen vi måste satsa på en helt annan typ av transportforskning. Vi har i dag i våra brevinkast här i riksdagen fått ett praktverk från Scania, som fyller 100 år i år. Bilen är alltså i stort sett 100 år, och den är minst sagt färdig att pensioneras. Det är i fråga om alla transportsystem nödvändigt att ungefär vart hundrade år eller kanske oftare ersätta teknologier. Så har skett med segelfartygen, och så har skett med ångfartygen. Sedan kom bilismen. Järnvägen har utvecklats, och vi har fått flygteknik. Ingenting säger att vi skall fortsätta med den typ av dum teknologi som är grunden för bilsystemet. Det finns därför anledning att sätta bilen på spår. På så sätt kan man vinna en enorm mängd fördelar. Utskottet har en ganska positiv skrivning kring spårbilssystem, det förtjänar att sägas. Det kan leda till att vi ändå på sikt kommer att få större satsningar på helt nya teknologiska trafiksystem. Men för närvarande måste vi ändå reservera oss mot utskottets skrivning, eftersom utskottet inte går så långt som vänsterpartiet, centern och miljöpartiet i två olika reservationer vill. Vi menar att staten måste gå in och stödja en prototyputveckling av olika spårbilssystem. Utskottets majoritet är i dag inte beredd att ställa sig bakom det förslaget. Vi menar emellertid att det i dag finns teknologi och delar av teknologi som kan sättas samman till spårbilssystem utan att det är nödvändigt att fortsätta med akademisk forskning. Det handlar om att beställa olika typer av bankonstruktioner och olika typer av elektriska motorer, att sätta samman dem i chassin och krocktesta dem. Framför allt handlar det om att testa olika typer av elektroniska utvecklingsmodeller av spårbilen. En sådan prototyputveckling har skisserats av olika ingenjörsgrupper i landet. Vi är ju faktiskt begåvade med minst två ingenjörsgrupper som, tämligen ideellt, ägnar sig åt den här frågan för närvarande.

Det har beräknats att ett spårbilssystem per bankilometer skulle kosta 20 milj.kr., och då är hållplatser, vagvar, stationer och allt annat som hör till inräknat. Det är alltså inte mer än vad traditionell tung spårvägsteknik i dag kostar. Vad är då ett spårbilssystem? Jag har beskrivit detta tidigare här i kammaren, och jag skall därför bara litet kort nämna något om det, eftersom kammarens ledamöter bör vara införstådda med vad det är fråga om. Det rör sig om små vagnar av personbilsstorlek, som går helt automatiskt på spår, upphöjda över blommor, barn och älgar. Det blir alltså över huvud taget inte några trafikkonflikter. Systemet är automatiskt, vilket innebär att man åker förarlöst. Man åker utan stopp från startpunkt till målpunkt genom ett infernaliskt bra växelsystem, som det finns patent på. Det innebär att medelhastigheten är högre än hastigheten för alla andra transportsätt som i dag är möjliga att använda i svenska stadsbygder. Detta gäller oavsett om vi talar om tunnelbana, vanlig privatbil, cykel eller bussar, som kanske går i mindre än 10 km tim. Vagnarna kan gå i kanske 50 km/tim från startpunkt till målpunkt. Genom att vagnarna placeras in i ett elektroniskt övervakat system finns det när de kommer in på banan aldrig några hinder, utan när man har kommit in på banan kan man säga på sekunden när man kommer att vara framme. Så långt har den elektroniska tekniken och datortekniken utvecklats att man med s.k. distribuerade datorsystem kan lösa den här typen av vad vi kanske uppfattar som ganska komplicerade matematiska och logistiska lösningar. Systemet är givetvis mycket handikappvänligt. Man går in i vagnarna i plan, och det är möjligt att sitta kvar i rullstolen. Det är oerhört mycket enklare än både tåg och vanliga bilar. Mycket mer skulle kunna sägas, men jag skall hålla mig kort. Detta system kan också ge upphov till en industriell nydaning av hela bilindustrin, vilket Rune Thorén nämnde. Vi vet att Saab Scanias nya industrianläggning i Malmö har gått i kvav. Det finns tecken på att bilindustrin över huvud taget har en alldeles för stor kapacitet i hela världen. En del förståsigpåare har sagt att bilindustrin går på en tredjedels utnyttjande av kapaciteten. Man kan alltså vänta sig fruktansvärt stora katastrofer för industri och näringsliv kring bilismen när det i framtiden uppdagas att det inte längre finns någon lukrativ avsättning för bilar på en totalt sett krympande marknad. Det finns då -- om vi använder huvudena -- anledning att tänka på att utnyttja dessa rön för en industriell nydaning i Sverige. Det skulle kunna vara mycket positivt för svenskt näringsliv. Jag vill avsluta med att ta upp några exempel på var denna typ av spårbilssystem enklast skulle kunna inplanteras i den svenska verkligheten. Tänk er Arlanda. Jag tror att ledamöterna i riksdagen mycket väl känner till krånglet med bussar, bilar, flera terminaler, mängder av parkeringshus osv. Man planerar nu en högkvalitativ järnväg för fem miljarder. Det ligger i och för sig inte så mycket ont i det. Hur blir det då med en järnväg? För att den skall kunna vara effektiv skall den gå från Cityterminalen eller Centralstationen i Stockholm till Arlanda, helst med bara ett uppehåll på vägen. Var skall passagerarna släppas av? Det finns snart fyra eller fem terminaler på Arlanda. Skall detta enorma tåg stanna på fyra eller fem platser? Då förlorar man alla de minuter som man har tjänat på ett oerhört snabbt transportsätt. Resenärerna befinner sig dessutom i olika delar av Stockholmsområdet. Att ta sig in till en punkt, Centralstationen i Stockholm, för att sätta sig på supertåget kostar också pengar. Ett spårbilssystem som utgår från det område i Stockholm som man befinner sig i direkt till den terminal som man skall flyga ifrån skulle vara mycket smidigare och kosta mycket mindre enligt de skisser som finns i dag. Enligt vad jag förstår är Arlandadirektionen och luftfartsverket mycket nyfikna på systemet. I Malmö--Lund-området visar det sig att för att man skall kunna utveckla det populära pågatågssystemet, måste man bygga många fler järnvägar om man skall kunna nå flera människor, eftersom boendet och arbetsplatserna är spridda på ett helt annat sätt än i Stockholmsområdet. Den tunga tågtekniken är mycket dyr och kostsam om den skall användas för nå ytterligare arbetsplatser och bostadsområden. I ett sådant område skulle mycket väl den här typen av enkelt, billigt och lätt spårbilssystem kunna inplanteras på ett bra sätt. I några mellanstora städer funderar man nu ganska allvarligt på detta. Helsingborg, Jönköping och Gävle är tre städer vars stadsplaneavdelningar, kommunalråd m.fl. är mycket intresserade av dessa frågor. Detta gäller givetvis även för Stockholm och inte minst Göteborg, som Rune Thorén var inne på, där spårtaxitankarna en gång föddes för ungefär 20 år sedan. Jag tror att mannen bakom detta var den dåvarande spårvägsdirektören Sixten Kamp. På den tiden fanns inte den elektronik och den högt drivna datorutveckling som finns i dag för den typen av distribuerande datorsystem. Nu är det möjligt att satsa på detta. Låt oss tillstyrka miljöpartiets, centerns och vänsterpartiets yrkande i dessa frågor om att få en prototyputveckling direkt. Jag yrkar således bifall till miljöpartiets reservation tillsammans med centern. Denna är i sak ganska likalydande med vänsterpartiets reservation nr 3.

Herr talman! Rune Thorén sade att detta är ett viktigt betänkande. Det håller jag med honom om. Det här är en mycket viktig fråga, och vi har all anledning att på olika sätt stödja fortsatt trafikforskning. Det råder också ganska stor enighet kring frågorna i detta betänkande, och det har lett till ett positivt och bra utskottsbetänkande som är välskrivet. Jag tror även att mina politiska motståndare kan dela den uppfattningen. I detta betänkande tillstyrker majoriteten förslaget i årets budgetproposition när det gäller medel till transportforskningen. Det innebär att både statens väg och trafikinstitut, VTI, och trafikforskningsföreningen, TFB, får nivåhöjningar av sina anslag. Det förslag som regeringen lade fram i budgetpropostionen och som nu godkändes av utskottet, följer de riktlinjer som riksdagen antog i juni i fjol. De anslagshöjningar som nu föreslås är helt i linje med fjolårets beslut med anledning av den stora forskningsproposition som då lades fram. Jag vill kortfattat kommentera de tre reservationer som är fogade till betänkandet. Reservation nr 1 gäller det statliga stödet till forskning och utveckling av projekt av typen Prometheus. Jag vill hänvisa till vad utskottet sade när det gäller projektets trafiksäkerhetsinriktning och att det är viktigt att man från svensk sida följer det forsknings och utvecklingsarbete som bedrivs utanför vårt land. Vi bör göra detta för att kunna tillgodogöra oss de resultat och de erfarenheter som kommer fram. I reservationerna nr 2 och 3 tas utvecklingen av spårbilssystemet upp. Utskottet har gått motionärerna till mötes mycket långt och konstaterar att utskottsmajoriteten liksom motionärerna anser att det är väsentligt att nya typer av trafiklösningar utvecklas. Utskottet konstaterar också att ett spårbilssystem har flera fördelar ur miljösynpunkt, som gör en fortsatt uppföljning och utprovning angelägen. Vi förutsätter därför att en fortsatt utveckling av nya trafiklösningar av typen spårbilssystem kan komma att prövas inom ramen för de insatser som används för trafikutveckling på transportområdet. Herr talman! Med dessa kortfattade synpunkter vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på de tre reservationer som är fogade till betänkandet.
Herr talman! Ove Karlsson och jag är nog inga större motståndare i denna fråga. I min replik vill jag ändå säga att socialdemokraterna är ett stort, gammalt, men fortfarande mäktigt parti. När det kommer nya tankegångar har man mycket svårt att ta till sig dem. Man drar dem i långbänk. Man tänker kanske inte på Sveriges bästa. Sveriges bästa kan ibland vara att man skall ta tag i utvecklingen och att politikerna skall vara med och styra och leda utvecklingen av ett land. På så sätt skapar man en större framtidsoptimism och större möjligheter att förändra i samhället. Om man hela tiden mycket försiktigt dansar efter den stora bilindustrins pipa går det kanske åt pipan helt och hållet. Då sitter vi fast med en gammal -- om jag får upprepa vad jag sade i mitt anförande -- ''skitteknologi'' i stället för att offensivt satsa på ny ren teknologi. Jag vill gärna hör hur Ove Karlsson ser på det dilemma som socialdemokraterna styr in sig själva igenom att inte ta tag i utvecklingen utan låta mindre och aktiva partier göra det.
Herr talman! Jag tycker inte att vi styr in oss i något dilemma. Utskottsmajoriteten är ändock mycket positiv till detta. Men jag tror inte att riksdagen skall forska. Styrelsen för teknisk utveckling m.fl. som håller på med dessa frågor får väl ta tag i dessa frågor och forska vidare. Jag förstår inte riktigt skillnaden mellan vårt ändå ganska positiva ställningstagande och det som reservanterna vill försöka göra det till.
Herr talman! Jag är glad över den positiva skrivningen här. Det vill jag återigen understryka. Men som jag sade i mitt huvudanförande handlar det kanske inte enbart om forskningen som sådan. Man kan faktiskt forska på akademisk nivå och så att säga forska ihjäl nya idéer. Vad jag har sagt i mitt anförande är att det finns teknologi för att börja med en prototyputveckling beträffande framtidens transportsystem. Då hjälper det inte att forska på akademisk nivå. Jag vet att ingenjörerna frustar av engagemang och villiga här när det gäller att få sätta samman mekaniska och elektroniska system till en prototyp som kan testas. Men akademisk forskning på den nivån -- det rör sig kanske om en miljon hit och en miljon dit -- kommer inte fram till en sådan utveckling. Jag säger inte för den skull att vi riksdagsledamöter skall plocka ihop något. Däremot måste vi inse att det handlar om kostnader i storleksordningen 40 milj.kr. Återgärder måste vidtas nu, för annars kanske andra stora industrinationer tar över initiativet.

Herr talman! Detta betänkande och de frågor som där tas upp är ett ypperligt exempel på att forskningwn aldrig någonsin är neutral. Under många år har dock myten att forskning för neutral gällt i många sammanhang i diskussionen om ny teknik. Kärnkraftsfrågan är ett bra exempel. Men den här debatten är också ett bra exempel på att det finns ett stort engagemang och ett stort intresse bland miljöaktiva och miljöengagerade, bland dem som är intresserade av miljövänliga transporter. Det finns alltså ett stort intresse för ny teknologi och för innovationer som går åt rätt håll, som överenstämmer med den politik som vi i övrigt vill föra i miljö och trafiksammanhang. Vi i vänsterpartiet har väckt en motion om ett nytt spårbilssystem. Det finns ju olika system. Kjell Dahlström har sagt en hel del här, varför jag inte behöver gå in särskilt mycket på dessa saker. Vi har lyft fram ett alternativ, Sky Cab. Naturligtvis finns det andra också. Men vi tycker att detta borde inspirera många till att tänka i nya banor -- om jag nu får vara litet vitsig. Vi menar att det behövs rejält nya satsningar på trafikssystem som innebär att kollektivtrafiken blir både effektivare och attraktivare. Ett trafiksystem baserat på spårbilar innebär en mycket lovande teknisk utveckling, som vi menar behöver få allt stöd. Det här är ju ingenting nytt. Jag vill minnas att flera talare har berört dessa saker. Det finns ju forskare som tålmodigt fortsätter att jobba här i Sverige med utvecklingen av sådana här projekt. De stannar kvar i väntan på nya tongångar i vårt land när det gäller denna typ av miljövänliga projekt. Men det är helt klart att dessa forskare lämnar Sverige om ingenting händer snart. Om det inte finns något intresse från statsmakternas eller industrins sida måste de göra det. Man kan ju inte jobba ideellt och leva på sådant här arbete hur länge som helst. Den saken är klar. Jag förstår att det är så, att döma av de kontakter som vi i vänsterpartiet har haft med olika personer. Vidare har vi sagt att den typ av spårbilssystem som vi föreslår skulle vara lämplig i många städer i Sverige, och många städer och kommuner är också intresserade. Jag tror att Gävle kommun har nämnts som exempel på en kommun som efterlyser just den här typen av kollektivtrafiklösning och som har haft kontakt med dem som håller i Sky Cabprojektet. Jag måste ändå säga att jag är glad och att jag tycker att det är positivt att trafikutskottet nu för första gången i sin majoritetsskrivning håller med oss om att sådana här satsningar behövs. Men det finns en skillnad, Ove Karlsson, och det är att vi vill att första steget tas och att vi vill visa konkret att något måste hända. Trafikutskottets majoritet däremot förutsätter att någonting positivt kommer att hända. Det är i och för sig bra, för det visar vilken viljeinriktning man har. Det är min förhoppning att de myndigheter och t.ex. regeringen som skulle kunna göra någonting ganska snart verkligen tar fasta på utskottets skrivning -- och det är väl också tanken bakom denna. Men, som sagt, de reservationer som miljöpartiet, centern och vi i vänsterpartiet har väckt visar att vi alla vill ta ett första steg. Det gäller ju att komma i gång med de här projekten. Jag yrkar bifall till vänsterpartiets reservation nr 3. I detta betänknade finns det en helt annan historia, och ändå handlar det om transportforskning. Det handlar nämligen om ett projekt beställt av bilindustrin. Jag tycker att det vore mycket intressant att ställa de här projekten mot varandra. Det framgår ju att det inte finns någon neutralitet i dessa frågor, och någon sådan har heller inte funnits tidigare. För ett antal år sedan beställde bilindustrin forskning och forskningspengar, statliga subventioner, för att forska fram elektroniska bilsystem innebärande att biltrafiken skulle bli uppemot fyra gånger större fram till år 2040 jämfört med dagens nivå. Det är egentligen en mardrömsliknande vision som man står för. De aktuella projekten ingår också i EGs forskning som är samordnad med bilindustrins. På högre nivå kallas projektet i fråga Drive. På en lägre nivå, och då handlar det om elektronisk utrustning i olika bilar och, när det är som mest avancerat, t.o.m. om autopiloter i bilarna för att dessa skall kunna framföras väldigt nära varandra på vägen och för att det därmed skall rymmas många bilar samtidigt -- är det fråga om att regeringen och flertalet riksdagspartier snällt har ställt upp och beviljat pengar till projekten. Efter mycket tjat och efter att ha ägnat dessa frågor ganska mycket energi på att göra fler uppmärksamma på vad det egentligen handlar om finns det nu en redovisning i detta betänkande från trafikutskottet. Av denna redovisning framgår det hur många hundratals miljoner som går till bilindustrins projekt i form av statliga subventioner. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1, som handlar om Promethens resp. Drive-projekten. Jag vet inte hur många gånger vi i vänsterpartiet har yrkat att dessa projekt skall avbrytas. Det gäller också försöksprojektet i Västsverige.

Herr talman! Det är med stor glädje som jag som sjöfartsintresserad noterar den ökade uppmärksamhet som sjöfarten numera röner och den politiska enighet som finns om att sjöfartsnäringen är en resurssnål och miljövänlig näring, som därför bör ges goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Visserligen upphör regeringens dådkraft ofta när det gäller att gå från ord till handling, något som t.ex. regeringsbehandlingen beträffande Södertäljebrons reparation med all önskvärd tydlighet demonstrerar. Men trots den övergripande enigheten om vikten av att vi har en bra sjöfartspolitik innehåller årets sjöfartsbetänkande ett antal moderata reservationer. Jag avser att i dag huvudsakligen uppehålla mig vid den internationella aspekten på näringen, även om självfallet samtliga moderata reservationer i betänkandet stödjes. Vi i moderata samlingspartiet begär i år, liksom vi har gjort tidigare år, att ett nytt s.k. internationellt register inrättas i Sverige. Vår grundläggande inställning är att ingen näring, inte heller sjöfarten, kan leva och blomstra om den bygger sin existens på statliga bidrag och konkurrensbegränsande regler. Det är ingen tillfällighet, herr talman, att trafiken på Finland, som bedrivs i knivskarp konkurrens, är en av de förnämligaste färjelinjerna i världen. Och det är heller ingen tillfällighet att den statligt reglerade Gotlandstrafiken uppvisar alla de fel och brister som statligt reglerade monopol uppvisar -- dålig service, dålig lönsamhet och dåliga arbetsförhållanden. När vi talar om ett internationellt register talar vi inte om våra färjelinjer, och vi talar inte heller om den trafik som går utmed våra kuster. Vi talar om den stora svenska handelsflotta som i dag av olika anledningar inte känner sig välkommen under svensk flagg. Den flottan är i dag större än den som seglar under svensk flagg. Vi är tillräckligt nationalistiskt sinnade för att tycka att hela denna stora flotta av tank-, bulk-, och kylbåtar bör segla under vår blågula flagg hellre än under flaggor från Singapore, Cypern, Liberia eller andra länder. Vi är ofta kritiska till den offentliga sektorns verksamhet i Sverige, men i det här fallet vill vi faktiskt utöka den. Vi vill att hela denna flotta skall lyda under svenska lagar och att sjöfartsverket skall utöva tillsyn över dessa skepp, på samma sätt som man gör för svenskregistrerade i dag. Detta är själva grunden och kärnan i vårt förslag om ett internationellt register. Vad innebär då vårt krav i realiteten? Jo, t.ex. att rederiet för en uteseglande tanker skall ha full frihet att rekrytera besättning i det land där det är lämpligt, på samma sätt som BPA eller något annat byggföretag har full rätt att anställa utländsk arbetskraft på byggprojekt som bedrivs i utlandet. Vårt förslag innebär inte att alla färjorna kommer att ha filippinska besättningar den 1 oktober om det skulle bli regeringsskifte i höst. Vårt förslag innebär inte att 5 000--6 000 svenska sjömän skulle bli arbetslösa så som Sjöfolksförbundet nu går ut och skrämmer sina medlemmar inför valet. I vårt förslag ligger någon sorts begränsning av fartområdena för de internationellt registrerade skeppen. Eftersom vi i Sverige så ofta brukar framhålla den nordiska gemenskapens betydelse, ansåg vi att det vore lämpligt att Sverige, tillsammans med Norge och Danmark, skapade gemensamma regler för hur detta skulle kunna fungera. Det är möjligt att en nordisk överenskommelse fortfarande är en framkomlig väg, och vi har reserverat oss till förmån för att överläggningar därvid förs. Det är också möjligt att dessa förhandlingar skall föras i en vidare krets i samband med kommande EG-förhandlingar. Jag vill inte utesluta den möjligheten. Den svenska särlösning som regeringen valde har i stället medfört att NIS-registrerade skepp, som inte får gå i norsk kustfart, däremot får gå i svensk. Det är den socialdemokratiska sjöfartspolitiken som faktiskt har öppnat svensk inrikesfart för lågkostnadsbesättningar. En sund och konkurrenskraftig i sjöfartsnäring förutsätter också att redarna fritt får disponera över sitt tonnage. Det försäljningsförbud som finns inskrivet i flagglagen kan aldrig innebära annat än att den befintliga flottan blir alltmer omodern, allt äldre och allt mindre konkurrensduglig. Försäljningsförbud må vara motiverat för kulturskatter och museiföremål, men det saknar berättigande för näringslivets produktionstillgångar. Den socialdemokratiska näringspolitiken, med selektiva stöd och bidrag till näringar som går dåligt, har bidragit till en högkostnadspolitik som gjort att allt fler företag har blivit stödberoende. Detta gäller inte minst för sjöfartsnäringen. Sverige har nu kommit till vägs ände, där stora delar av näringslivet har blivit beroende av statligt stöd. Det är en orimlig situation. Våra förslag innebär däremot att förutsättningar skapas för en modern, välskött och lönsam svensk handelsflotta. Det är, herr talman, i längden den enda garantin för bra jobb för svenskt sjöfolk. Den svenska sjöfarten är helt beroende av den internationella marknaden för sin existens. Den måste leva på de villkor som gäller på världshaven, och det vore förmätet att tro att ett litet land som Sverige kan diktera reglerna efter eget gottfinnande. Sverige har alltid tidigare energiskt försvarat denna sjöfartens internationella frihet, och det är därför olyckligt att det väcks förslag som innebär att svensk rätt skall bli normgivande även för utländska företag. Stormakterna kan möjligen kosta på sig en sådan attityd, men Sverige kan det inte. Vi får möjligen anledning att återkomma till detta problem i en senare debatt i vår. Slutligen, herr talman, till båtregistret. Vi finner inte att argumenten för detta register är mer hållbara i år än de var i fjol, och vi har alltså den uppfattningen att det bör avskaffas. Årets beslut innebär också att registret skall drivas på kredit i riksgälden. Regeringen vågar inte så här ett valår avslöja att man räknat fel på kostnader och intäkter. I stället skall kostnaderna döljas genom riksgäldskrediten. Det är ett förfarande som gränsar till bokföringsfiffel. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 4, 10, 11, 13 och 15 i betänkandet.

Herr talman! I det som vi nu debatterar inryms också Gotlandstrafiken. Ingrid Hasselström Nyvall kommer att ge våra kommentarer i den frågan. Sveriges läge i tre väderstreck omgivet av hav och med våra viktigaste utlandsmarknader belägna bortom dessa innebär att vi för handel och utrikesförbindelser är beroende av en fungerande sjötrafik. Över 50 % av det gods som exporteras från Sverige transporteras med båt från svenska hamnar. Inräknas färjegods och malmexporten via Narvik, stiger siffran till betydligt högre tal. I olika sammanhang har 90 % nämnts. Sjöfarten är också av stor betydelse för de inrikestransporterna. 45 % av transporterna sker med båt efter kusten eller på de inre vattenvägarna. Även i framtiden kommer svensk sjöfart att spela en stor roll för våra utrikesförbindelser. Folkpartiet liberalerna ser flera skäl till det antagandet. Kraven på miljövänliga transportsystem är ett. Med båttrafik kan stora mängder gods transporteras med relativt låg bränsleåtgång och därmed små utläpp till miljön. Det innebär inte att miljöreglerna för sjöfarten inte behöver skärpas. Självfallet måste utsläppen och olycksriskerna minska även från det trafikslaget. Ett annat skäl är integrationen i Västeuropa, Östeuropa. Vi ser framför oss hur kontakterna inom Östersjöregionen kommer att öka och hur handeln mellan Östersjöns strandstater går mot ett uppsving. Herr talman! Mot den bakgrund jag har tecknat är det glädjande att svensk sjöfart genomgår en mycket positiv utveckling, vilket tidigare inte varit fallet under en lång följd av år. Tonnaget ökar och antalet beställda fartyg rör sig kring ett hundratal. Däremot är det olyckligt att regeringens sjöfartspolitik medfört att större delen av handelsflottan seglar under utländskt flagg. Vi i folkpartiet liberalerna anser att de svenska redarna måste kunna operera svenskägda fartyg på internationella kostnadsvillkor. Därför bör ett svenskt internationellt fartygsregister inrättas. Internationella register finns i våra viktigaste konkurrentländer, däribland Danmark och Norge. Båtar i det internationella registret har inte tillåtits i inrikestrafik. Givetvis borde en likadan lösning ha valts i vårt land och samstämmiga regler gällt i de skandinaviska länderna. Med andra ord: ingen trafik av båtar i det internationella registret mellan nordiska hamnar. I stället har regeringen valt en politik som medfört att det allmänna tvingats ge stora subventioner till svensk sjöfartsnäring. Detta har i sin tur lett till att danska och norska skepp i de internationella registren har tillåtits konkurrera om svensk kustsjöfart, och det är olyckligt. Regeringen bör enligt folkpartiet liberalerna snarast föreslå riksdagen att ett svenskt internationellt fartygsregister inrättas. Förhandlingar med Danmark och Norge bör upptas om gemensamma regler för de internationella registren. Det är viktigt med ett nordiskt samarbete för att finna samstämmiga lösningar, oavsett land. Samtidigt kan den ensidiga subventionspolitiken upphöra och två anslag till rederistöd om sammanlagt 555 milj.kr. för budgetåret 1991/92 Den s.k. flagglagen begränsar de svenska rederiernas handlingsfrihet när det gäller att disponera tonnaget. Flagglagen innebär att svenska fartyg inte får överlåtas till utländsk köpare utan tillstånd. Detta innebär nackdelar på en marknad där flexibilitet och rörlighet är viktiga förutsättningar för framgång. Lagen motiveras enligt regeringen av beredskapsskäl -- ett underligt argument -- men endast en mindre del av tonnaget är krigsplacerat. Detta går inte riktigt ihop. Flagglagen bör därför avskaffas. Herr talman! Sjöfarten har som tidigare nämnts fördelar från miljösynpunkt. Dessutom minskar slitaget på järnvägar och vägar, när stora mängder tungt och skrymmande gods transporteras till sjöss. Trafiksäkerheten förbättras genom att vägtrafiken besparas en stor del av transportarbetet. Sverige har därför en enorm tillgång i vattenvägarna, som är långa utefter våra kuster och i vissa delar av landet. Kostnaderna för farleder och hamnar är små i förhållande till de medel som behövs för investeringar och underhåll i marktransporternas infrastruktur, dvs. vägar och järnvägar. Trots att sjöfarten rationaliserats hårt under det senaste decenniet har sjötransporterna haft svårt att möta konkurrensen med transporterna på land. En anledning kan vara att den kostnadsminskning sjöfarten genomfört inte har någon motsvarighet när det gäller godshantering i våra hamnar. Bättre terminallösningar och helmekaniserade lasthanteringssystem är helt nödvändiga i en modern hamn. I det avseendet släpar en del av de svenska hamnarna efter i utvecklingen. Såväl kustsjöfarten som utrikes sjötransporter skulle kunna öka marknadsandelarna om hamnavgifter och andra kostnader kunde sänkas. Vi efterlyser en översyn som belyser hamnväsendet i vårt land. Registret har hela tiden varit mycket impopulärt bland båtägarna, trots den låga avgiften för registrering. Enligt vad som framgår av budgetpropositionen kommer registret i fortsättningen att avgiftsfinansieras. Sedan det inrättades har statens kostnader för registret överstigit 30 milj.kr., utan att det varit till någon större nytta. Några nya argument för registrets existens har enligt vår mening inte tillkommit. Vi föreslår därför att registret i sin helhet avskaffas. Med det anförda vill jag deklarera att jag och mitt parti står bakom samtliga reservationer som vi folkpartister har undertecknat, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 4.

Herr talman! Svensk sjöfarts och rederinäring är en mycket viktig del i den svenska transportstrukturen, vilket också föregående talare har pekat på. Sjöfarten är positiv på många sätt. Den skapar stora exportinkomster för Sverige och det är ett miljövänligt och energisnålt transportsystem. En stor svensk handelsflotta är också viktigt från beredskapssynpunkt. Sjöfarten är internationell till sin karaktär och konkurrensen är hård. För att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft i det internationella perspektivet medverkade centern mycket aktivt till att införa det s.k. sjöfartsstödet 1988. Sjöfartsstödet innebar att sjömansskatten återbetalades till rederierna. Det infördes också ett kontantbidrag på 38 000 kr. per anställd, som skulle utgöra en form av återbäring på de höga sociala avgifterna. Detta har varit positivt för sjöfarten. Tillsammans med en bättre sjöfartskonjunktur har dessa åtgärder bidragit till att trenden har vänts. Vi har i dag mer svenskt tonnage inregistrerat under svenska flaggor än under 1988. Ett problem med den här typen av stöd är att det saknar långsiktighet. Från näringens sida vet man inte hur länge och i vilka former stödet kommer att finnas. Det beslutas av riksdagen från år till år. Inför de stora investeringar som det alltid är fråga om när man nybeställer fartyg är det naturligtvis viktigt att näringen har de långsiktiga ekonomiska spelreglerna klara för sig. De kortfristiga besluten på ett år i taget när det gäller sjöfartsstödet skapar naturligtvis då en osäkerhet. Dessutom urholkas sjöfartsstödet kontinuerligt, eftersom en majoritet här i riksdagen inte har ställt sig bakom centerns förslag om att stödet skall värdesäkras över tiden. Det belopp som 1988 Svensk rederinäring är i dag mycket optimistisk med tanke på framtiden. Det finns på världens varv många och stora beställningar på nytt tonnage av svenska redare. Här rör det sig om beställningar på totalt över 25 miljarder kronor. Risken är naturligtvis att en mycket stor del av det beställda tonnaget kommer att inregistreras under främmande länders flagg, beroende på den tidigare nämnda osäkerhet som systemet med sjöfartsstöd innebär. Det har hävdats att den enda och bästa lösningen skulle vara att tillskapa ett svenskt internationellt register enligt ungefär samma modell som den som man har i Norge. Inom EG pågår det ett beredningsarbete för att tillskapa gemensamma europeiska lösningar beträffande internationella register. Inom några få år torde förslaget vara klart. Vi i centern har dragit slutsatsen att det är naturligt att Sverige i ett sådant läge anpassar sig till den europeiska lösningen. Sverige kan inte ha någon särlösning, varken när det gäller det tekniska utformandet av ett register eller beträffande olika former av sjöfartsstöd. Vi bör sikta på att gå med i det europeiska kvalitetsregister som nu håller på att färdigställas. Inom ett par år torde arbetet vara klart. Under tiden är det viktigt att vi värdesäkrar sjöfartsstödet, så att svensk rederinäring inte får problem under de två år som kommer att förflyta, innan vi får den gemensamma europeiska lösningen. I ett par centerreservationer skriver vi om att Sverige dels bör ställa upp på den europeiska lösningen, dels värdesäkra sjöfartsstödet. I år borde detta gå upp till 49 000 kr. i stället för 38 000 kr. Inledningsvis nämnde jag herr talman, att en av sjöfartens stora fördelar som transportmedel är att den är miljövänlig och energisnål. Låt mig ta ett litet exempel. Om man skall frakta en last oljeprodukter i en 22 000-tonnare från Göteborg till Örnsköldsvik tar det fem dygn, och bränsleförbrukningen blir ett ton i timmen. Om motsvarande transport i stället skulle utföras med tankbilar på landsväg -- om man utgår ifrån att man utnyttjar det största tillåtna tankbilsekipaget -- Göteborg och Örnsköldsvik. Körsträckan skulle sammanlagt bli 113 000 mil, och 450 ton dieselolja skulle förbrännas. Detta tycker jag är ett mycket talande bevis på sjöfartens miljömässiga och energimässiga fördelar. Naturligtvis förhåller det sig med sjöfarten som med det mesta, att den inte är så bra att den inte kan göras bättre. Just på miljöområdet finns det mycket som kan förbättras. Det handlar inte minst om att på olika sätt förebygga olyckor med tankbåtar. Då rör det sig i första hand om olika former av tekniska lösningar, t.ex. dubbla bottnar och dubbla skrov. Det finns lösningar med vakuumventiler och annat som gör att det även vid en grundstötning inte läcker ut någon olja. Centern menar att det är viktigt att vi sätter fart på den tekniska utvecklingen och får regler som innebär krav på det här området. Vi i Sverige kan inte göra så mycket ensamma, eftersom det rör sig om en internationell verksamhet. Men det går att göra vissa saker. Vi kan naturligtvis själva besluta om vad som skall gälla på svenskt vatten och i svenska hamnar. Det går att använda ekonomiska styrmedel med t.ex. differentierade avgifter, exempelvis lägre farledsavgifter vid miljövänliga lösningar. Det viktigaste är att Sverige blir aktivare i det internationella arbetet för att vi skall kunna få till stånd en skärpning av reglerna på det här området. Det finns också några åtgärder som är viktiga när det gäller att stimulera sjöfarten men som inte har behandlats i utskottet. Däremot har behandlingen skett i skatteutskottet. Det handlar bl.a. om de otillräckliga momsregler som man nu har fått. Vidare rör det sig om detta att fartygsfonderna måste återinföras. Det finns ytterligare några saker. Frågorna återkommer ju när skatteutskottet redovisar sina ståndpunkter. Herr talman, låt mig också i kort redogöra för den här oerhört glädjande utvecklingen i Östeuropa i dag, inte minst i länderna kring östersjön. En viktig sak för att stimulera utvecklingen på andra sidan östersjön, framför allt i de baltiska staterna, är naturligtvis svensk medverkan till en ökning av handelsutbytet. Då är det också nödvändigt med bra kommunikationer. Det behövs t.ex. nya färjeleder till de baltiska staterna. Här finns det ett problem med ekonomin. Länder som är aktuella för trafik har ofta inga pengar, ingen konvertibel valuta, för att klara det här. Centern menar att det är viktigt att Sverige på olika sätt stöder verksamheten. Man kan t.ex. inom ramen för det nuvarande stödet till Östeuropa lämna kreditgarantier när det gäller nystartade färjelinjer. Jag konstaterar också att kanalfrågorna den här gången i viss utsträckning berörs i trafikutskottets betänkande. Regeringen föreslår en minskning av anslaget till Trollhätte kanalverk med 10 milj.kr. Jag har ju redan redovisat sjöfartens positiva betydelse från miljösynpunkt. Inte minst viktigt är det beträffande Västsverige, där det är en mycket hård belastning på miljön. Om Trollhätte kanalverk skall tvingas kompensera bortfallet av de 10 miljonerna, innebär det att man måste lägga på en ganska kraftig passageavgift för Vänersjöfarten. Nu säger statsrådet och utskottsmajoriteten att det skall tillsättas en utredningsman, som skall se över hela Vänerregionens trafiksystem. Det tycker jag är bra. Men jag tycker att den rimliga turordningen borde vara att man först utreder. Sedan kan man ta ställning till bidragen. Nu gör man tvärtom. Först bestämmer man att anslagen till Trollhätte kanalverk skall dras ned med 10 milj.kr., och sedan skall man i efterhand utreda vilka effekter detta får. Det är naturligvis helt fel att göra på det sättet. Låt oss därför behålla detta anslag oförändrat under det kommande budgetåret och under tiden utreda, så får vi ta ställning till detta när utredningsmannen är klar med sina överväganden. Herr talman! Låt mig avslutningsvis också konstatera att Gotlandstrafiken tas upp i detta betänkande. Det brukar man göra. Gunhild Bolander kommer senare i debatten att närmare gå in på den problematiken. Jag avstår därför från att göra det. Men jag konstaterar med viss glädje att utskottet nu har enats om krav i bl.a. en centermotion om en förutsättningslös utredning kring hela Gotlandstrafiken. Herr talman! Vi i centern står naturligtvis bakom samtliga av våra reservationer i utskottet, men jag yrkar bifall till reservationerna 9, 12 och 17.

Herr talman! Jag skall verkligen anstränga mig för att inte använda alla de minuter som jag har anmält. Jag tror inte att det kommer att behövas, och det har varit många och långa trafikpolitiska debatter i dag. Den fråga som jag skulle vilja lyfta fram allra först, trots att vänsterpartiet inte har skrivit någon reservation om den i år, handlar naturligtvis om internationella fartygsregister. De borgerliga partierna kommer tillbaka med papegojors envishet, skulle jag vilja säga, fullständigt övertygade om att det allra bästa för redarna i Sverige är ett svenskt internationellt register. Men det finns andra komplikationer. Det har också regeringen insett, och socialdemokraterna har därför i den majoritetstext som vi är överens om talat om att det är oacceptabelt med ett sådant internationellt register, därför att det kan innebära att man på svenska fartyg underlåter att tillämpa svenska lagregler på väsentliga områden, inte minst det arbetsrättsliga. Detta har varit vår käpphäst i denna viktiga fråga varje gång som vi har behandlat den i kammaren. Men med denna skrivning står regeringen, och socialdemokraterna, fast vid de löften som man har gett bl.a. sjöfolket i Sverige, som inte för allt i världen vill hamna i samma situation som det norska sjöfolket har gjort. Och där har man som bekant inte så mycket så sjöfolk kvar. I detta sammanhang finns vissa propåer i betänkandet som jag borde ha gjort mer åt än vad jag har gjort. Men det har varit ett intensivt trafikpolitiskt arbete. Apropå att ett eller flera borgerliga partier tar upp frågan om EGs behandling av frågorna om samordnad sjöfartspolitik, ett eventuellt register, osv., tas i utskottsbetänkandet frågan om vad som förekommer mellan EG och EFTA och ett eventuellt EES-avtal i dessa frågor upp. Det som sägs där tycker jag är litet oroväckande, eftersom det inte går i samma riktning som det kategoriska avfärdandet i övrigt när det gäller ett svenskt internationellt sjöfartsregister. Tvärtom talas det om att man går motionärerna till mötes.

Det sägs också att det inte finns något färdigt resultat av överläggningarna. Såvitt jag förstår måste regeringen ändå återkomma, och då finns det också möjligheter för vänsterpartiet att diskutera frågorna om register och liknande åtgärder. Det finns en salig blandning av olika slags motioner om vitt skilda områden som behandlas i detta sjöfartspolitiska betänkande. Det är kanske litet synd. Men förutom frågor om ett internationellt register finns det många motioner och initiativ som handlar om sjöfarten som ett miljövänligt transportmedel. Det är också en mycket viktig fråga. Vi är övertygade om att man i en framsynt och miljöinriktad transportstruktur också måste ge ett större utrymme än i dag åt sjöfarten, både kustsjöfarten och de övriga sjötransporterna. Vi tror inte heller att man måste behandla järnvägen och sjöfarten som konkurrenter. Jag tror inte att det är nödvändigt. Framför allt bör båda dessa trafikslag ta över transporter från landsvägen. Det är naturligtvis det som är det viktigaste och avgörande om man vill förbättra miljön. Hamnarna längs Sveriges kuster har stor kapacitet. De är utbyggda så att de kan ta emot betydligt större godsmängder än i dag. Om man jämför med järnvägen och vägtrafiken, finns det redan farleder på sjön. Det är alltså hamnarna som det kommer att handla om när man diskuterar ytterligare satsningar på sjöfarten. När det gäller hamnarna och deras kapacitet behövs det, förutom satsningar på lasthanteringen, över huvud taget inte några stora investeringar. Infrastrukturen finns ju, som jag sade tidigare. Därför är det mycket intressant att det finns planer på en ostkustpendel, alltså en sjöpendel, som ingår i ett forskningsprojekt som kallas kust och närsjöfart. Detta har inte tagits upp särskilt mycket i massmedia på senare tid. Men när denna fråga behandlades för något halvår sedan skrev man faktiskt i tidningarna att detta kunde vara inledningen till en svensk sjöfartsrevolution. Det tycker jag låter mycket glädjande. Jag vet att även sjöfolk över lag har stora förhoppningar när det gäller dessa möjligheter. Vi anser emellertid att det behövs en skärpning av lotstvånget. Vi säger att det måste ställas krav på samtliga fartyg oavsett storlek att ha lots ombord under gång i svenska farledsområden när de är lastade med farligt gods. Vi tar upp detta i en motion och i en reservation. På tal om miljövänlighet så ger de modernaste färjorna som byggs i dag belägg för att fartygen verkligen kan åstadkomma en mycket långtgående rening om den rena och mest lågsvavliga oljan som finns används. Då kan utsläppen minska drastiskt. Det krävs då att man verkligen ställer krav på och tvingar fram användning av sådana renare oljeprodukter. Vi har också i motion och reservation tagit upp frågan om att man borde använda det trafikinformationssystem som redan finns till sjöss. Ett sådan trafikinformationssystem finns inom sjötrafikområdena Stockholm, Mälaren, Bråviken och Göteborg. Vad vi har lärt oss är att det finns stora möjligheter att utveckla detta system, så att man skulle kunna använda det även för ett bättre miljö och naturskydd. Med nuvarande omfattning av systemet är fartygen skyldiga att rapportera passage av i lag fastställda punkter i farlederna, som det heter på litet byråkratspråk. Informationen om de aktuella fartygsrörelserna i farlederna går sedan tillbaka. Det är på det sättet informationen används. Vi anser att detta system borde utvecklas. Tyvärr har vi inte fått med oss trafikutskottets majoritet på detta förslag. Vi har skrivit en reservation om detta. Till sist, herr talman, har vi tagit upp frågan om handelsflottans kultur och fritidsråd. Som ledamöter i trafikutskottet får vi deras tidskrift. Vi kan också konstatera att sjöfolk och den här typen av organisation eller organ som det handlar om kanske är de mest kulturinriktade i det här landet. De har bett att få ett bättre stöd än det regeringen har föreslagit i budgetpropositionen. Detta handlar också en del av den motion som vi har lagt fram om. Det finns också en reservation om detta. Jag tycker att trafikutskottets ledamöter och riksdagsledamöterna borde kunna ställa upp på detta. Det handlar om en mycket blygsam summa i dessa sammanhang, nämligen 2,5 milj.kr. Naturligtvis stöder jag och ställer mig bakom alla de reservationer till trafikutskottets hemställan som vänsterpartiet har skrivit under eller deltagit i. Men jag ber särskilt att få yrka bifall till reservationerna nr 1, 2, 9, 22 och 33. Jag vill också säga att vi stöder miljöpartiets reservation nr 24 om miljökonsekvensanalyser. Det har jag missat att tala om tidigare.

Herr talman! Sedan urminnestider har havet givit den bästa resvägen. Vårt -- talmannens och mitt -- Skåneland var en gång naturligen förenat med Danmark, när sjöfarten var snabbare, enklare, säkrare och billigare än landtransporten till Sveariket. Under de senaste seklerna har landtransporterna blivit allt snabbare, och tidsvinsten har blivit allt viktigare. Fortfarande ger dock sjöfarten det billigaste och det minst energikrävande alternativet när stora laster skall transporteras. Vattenytan är gratis. Den behöver inte underhåll som vägen eller järnvägen behöver. Flexibiliteten i transportvägen är stor. Behovet av mänsklig bemanning är ganska litet i förhållande till tonnaget. Sjöfarten är viktig i ett framtida globalt trafiksystem. Den är också viktig för kortare transporter. Särskilt viktig kommer den att bli i den snara framtid, när vi kan räkna med ökande samarbete med de nyfödda demokratierna i Finns då inga problem, herr talman? Jo, visst finns det problem. Som alltid när skalan blir alltför stor och när de ekonomiska hänsynen dominerar, kommer miljön att sitta i kläm. Dagens debatt handlar om ett antal av dessa problem, som måste behandlas på ett seriöst sätt om inte viktiga värden skall förstöras. Det gäller risken för stora oljekatastrofer, speciellt i Östersjön. Det gäller hur jättebåtar far fram i känsliga skärgårdsområden och det gäller hur miljöfarligt gods skall kunna transporteras på säkrast möjliga sätt. I fråga om risken för stora oljekatastrofer har Exxon Waldes-katastrofen och ett antal andra stora katastrofer öppnat våra ögon för hur stor förstörelsen kan bli i stora havsområden. Oljetankrar av den storleken kan som väl är inte komma in i Östersjön. Men hundratusentonnare kan göra det, och olyckor med sådana fartyg i Östersjön är allvarliga nog. Vårt innanhav är känsligt och det är redan hårt drabbat av andra föroreningar. Det måste vara särskilt viktigt att skydda detta område. Självklart fordras samarbete mellan alla länder runt kusten, men lika självklart är att Sverige bör ta initiativet till detta och föregå med gott exempel. Vår önskan om dubbla bottnar på tankfartyg och begränsning av deras storlek skall ses mot bakgrund av detta. Att Sverige självt vidtar åtgärder skall givetvis stärka och inte ersätta våra internationella ansträngningar. Så har vi leden vid Rödkobben, åter ett exempel på de fall när man gradvis låter naturens intressen vika för kortsiktigt ekonomiska intressen. I det aktuella fallet bör man givetvis inte öka antalet leder i skärgården. Här har jag en illustration. Skall ''Minnet av ett landskap'' endast finnas kvar som Elisabet Hasselberg-Olssons fondväv i riksdagens kammare? Skall vi inte ha råd att ha sådan natur i verkligheten, Birger Rosqvist? I den långsiktiga lösning av sådana här frågor ser jag en grön nationalbudget i vilken förändringar av alla de naturvärden som vi har beaktas. Exploaterandet av skärgård, förstörandet av en sjö, en ö, en å, en skog skall betraktas som en förlust -- inte bara som en förutsättning för en ekonomisk vinst. Då kan vi få en sundare bedömning av planer som den som gäller den här leden. Det tredje miljöproblemet jag tänkte ta upp gäller transport av miljöfarligt gods. Det torde kunna hävdas att miljöfarliga varor inte alls skulle användas och alltså inte heller behöva transporteras. I väntan på så goda tider bör riksdagen och dess trafikutskott ta sitt ansvar och besluta om skärpt lotstvång vid transport av sådant gods. Olyckor med sådana laster måste undvikas, och det är vår uppgift att åtminstone tillskapa principer som gör dem mindre sannolika. Herr talman! Inte endast nyttotrafiken ingår i dagens debatt. Havet är också en välkommen tummelplats för fritidsaktiviteter. På fritiden glider man fram i kanot eller roddbåt mellan öar i vår vackra skärgård, och man gör längre turer med segelbåtar eller motorbåtar. Allt detta är värdefullt och positivt. Det ger naturupplevelser som vår kust kan erbjuda. Men visst finns det faror. Drunkningsolyckor, särskilt i samband med alkoholförtäring, hänsynslös framfart av oskickliga förare i stora motorbåtar ger problem som vi måste försöka förebygga. Miljöpartiet de gröna har föreslagit förändringar i registret över fritidsbåtar. Vi vill ha bättre kontroll av de stora båtar som verkligen är riskmoment. Mindre båtar och segelbåtar är däremot snarast en belastning för byråkratin och vi tycker inte att de behöver registreras. Gränserna som vi föreslår, sju meters längd och sju knops hastighet, har valts för att överensstämma med internationella regler vad gäller lanternor m.m. Miljöpartiet de gröna har också synpunkter på hur mycket en del människor skall få lov att störa andra. Givetvis vill vi att alla människor skall ha frihet att utnyttja sin fritid på ett tillfredsställande sätt. Men vi tycker också att människor skall ha möjlighet att ostört kunna njuta av naturen. Motsättningen blir aktuell när det gäller båtfyllerister, när det gäller bullrande motorbåtar och när det gäller motorskoters, s.k. Jet-Ski. Tråkigt nog måste det tydligen till regler på dessa områden, och det har vi föreslagit i vår reservation Herr talman! Man skulle vänta sig att dessa förslag skulle vinna trafikutskottets bifall, eller i alla fall förtjäna att bemötas med sakargument. Allt vad utskottet säger om registerfrågan är att nuvarande regler är bra och att yrkandet därför avstyrks. I fråga om buller och miljöeffekter har man litet mer att komma med. Där hänvisar man i varje fall till en proposition, som numera har kommit, om en god livsmiljö. Jag väntar mig att Birger Rosqvist har tänkt igenom dessa saker något mer i detalj än som kommer till uttryck i betänkandet och låter kammaren få del av sina tankar om ett reformerat register över fritidsbåtar. Jag väntar mig också att Birger Rosqvist talar om var i miljöpropositionen det står något om det nämnda problemet med Jet Ski. Jag har inte hittat det. Jag kan inte gärna föreställa mig att trafikutskottet har gripit den ursäkten direkt ur luften. Herr talman! Miljöpartiet de gröna står bakom de reservationer som undertecknats av Roy Ottosson, men speciellt vill jag yrka bifall till reservation 16 i mom. 28, reservation 17 i mom. 32 och reservation

Fru talman! Det gäller alltså trafikutskottets betänkande om sjöfarten. Bakgrunden till detta är budgetpropositionen och den avdelning däri, bilaga Sjöfartsverket har ju fått en allmän inriktning för sin verksamhet. Det är uppgifter som tillsyn i farleder, skärgård, insjövatten och öppet hav. Sjöfartsverket är det verk som är ansvarigt för att isen bryts på vintrarna så att fartygen kan ta sig fram även i isbelagda vatten. Sjöfartsverket har ansvaret för att fyrar -- både optiska och radiofyrar, i den mån det finns sådana kvar -- fungerar och att man kan lita på dem.

Samtliga dessa frågor kommer igen här varje år; en hel del av dem skall jag gå förbi mycket snabbt. Vi har ett fritidsbåtsregister, Gösta Lyngå. Jag vill bara säga att det blir kvar i den omfattning vi i dag har vad gäller båtars storlek, antal hästkrafter osv. Jag tror för min del att man gjorde en ganska bra avvägning när man tog beslutet om 5 meter och 14 hästkrafter. Jag ser ingen anledning att ändra på detta bara för att ni anser att det borde vara 7 meter och 7 knop etc. Sjöfartsverket skall också se till att kraven på miljösäkra fartygstransporter har rätt utformning och att de regler som finns efterföljs. Man har också ansvaret för tillsynen av fartygens utrustning samt säkerheten i farleder. Det gäller också tillsynen av fartygs konstruktion; om de skall ha dubbla skott på tvären, längden eller bredden, och vad som nu föreslås i olika motioner. Den lotsning och farledsservice som sjöfartsverket ansvarar för skall man ge, och man ger den också, till alla hamnar och kustavsnitt där vi har sjöfart av betydelse. Lotsningen är en säkerhetsåtgärd för fartygen, deras besättningar och för omkringliggande miljö. Det kan sammanfattas som sjösäkerhet och praktiskt tillämpad sjösäkerhet. Utskottets uppfattning är väl att sjöfartsverket utan anmärkning sköter det här uppdraget, och man sköter det i stort sett bra. Det förekommer egentligen ingen kritik utan kanske mer beröm, vilket sjöfartsverket också är värt. När det gäller det övergripande ekonomiska målet har sjöfartsverket det åläggandet att man skall arbeta med full kostnadstäckning för den del av verksamheten som omfattas av handelssjöfartens betalningsansvar. Det ekonomiska resultatet skall också tillgodose statsmakternas krav på avkastning. När det gäller prissättningen på verkets tjänster är målet att höjningarna av de allmänna sjöfartsavgifterna skall hållas inom inflationsramen. Verket och regeringen anger att den målsättningen bör gälla även under den kommande treårsperioden. Verket presenterar även investeringsplaner; man redogör också för soliditeten i verket. Detta har inte givit någon som helst anledning till anmärkning eller uttalande från utskottets sida. Hälsan tiger still. I anslutning till detta har det väckts en rad motioner av olika omfattning. Jag vill först ta upp frågan om sjösäkerheten. Det är ett ämne som har tagits upp i en reservation där miljöpartiet och vänsterpartiet är reservanter. Motionerna kommer från olika partier; de kommer från moderat håll men även från andra.

Det gäller den led in till Sjöfartsverket har gjort den bedömningen att Finlandstrafikens utveckling är ett från sjösäkerhetssynpunkt bättre alternativ än de alternativ som finns i dag. Jag delar helt den uppfattningen. När man talar om sjösäkerhetssynpunkter är det inte minst miljösynpunkter som kommer in i resonemanget. Om leden inte inrättas kommer trafiken sannolikt att drivas på samma sätt som i dag. Det innebär att Furusundsleden inte kommer att avlastas. Det måste ju uppfattas som negativt ur miljösynpunkt. När man kommer in till Stockholm från det hållet befinner man sig i en skärgård som är mycket mer erosionskänslig. Man gör mer skada om man använder den leden än om den andra leden -- raka spåret norr om Sandhamn, som det här är tal om -- kommer till stånd. I anslutning till den har vi branta stränder med berg, och där är erosionrisken betydligt mindre. Utskottet har sagt att man för sin del av sjösäkerhetsskäl skulle förorda att den leden kommer till stånd. Nu har ju å andra sidan det förträffliga kommunala vetot, som vi har inrättat genom beslut i riksdagen, tillämpats. På somliga håll tolkar man det som att detta har omöjliggjort att den här leden kommer till stånd. Jag tycker att det är synd för sjöfarten och säkerheten när det gäller en så stor och betydelsefull hamn som Stockholm. I det längre perspektivet kan man undra vad det kommer att innebära för fortsatta leder inte bara på vatten utan även på land, på vägar och järnvägar, om någon kommun får för sig att man blir störd av att få en trafikled genom kommunen. Då lägger man in sitt veto och på så sätt kanske en bra trafik eller järnvägslösning eller lösning för sjöfartens del inte blir av. Vid sidan av protokollet skulle jag vilja säga att det kanske finns anledning att fundera litet på om det inte vore skäl att ändra på denna bestämmelse som numera gäller. Det finns ju ytterligare många tjänster inom sjöfartsverkets område. Inom verkets område finns numera också att förvalta Gotlandstrafiken. Den frågan kommer in i sjöfartsverkets del av budgetpropositionen. Gotlandstrafiken drivs på det sättet att man har ett avtal med ett rederi; det är ett tioårigt avtal -- det är sju år kvar. Det behövs koncession för att driva Gotlandstrafiken. Koncessionen medger ju inte bara trafikeringsrätt, den konstituerar också trafikeringsplikt. Även under de dagar av året då trafiken är av mindre omfattning skall turlistor osv. hållas på en rimlig nivå. Prissättningen skall också vara i paritet med vad vi i övrigt tillämpar i vårt land. Jag har konstaterat att Gotlandstrafiken i år får anslaget höjt med närmare 20 milj.kr. Men delvis beroende på tidigare uttalanden i riksdagen -- och av nödvändiga skäl -- kommer trafiken att få ytterligare ett fartyg. Det skall i första hand användas för transport av s.k. farliga laster, men det skall även kunna sättas in under toppsäsong för passagerartrafik. Detta har bidragit till att anslaget har behövt ökas. Men även priserna har fått höjas -- och mycket kraftigt. Det är kanske en olycklig situation som man har hamnat i. Vi har observerat detta från utskottets sida. Att det har blivit moms på resor har bidragit till att prishöjningen blivit kraftig, men även andra skäl har bidragit. Den prishöjning som nu har genomförts ligger i närheten av 35 %, och det är mycket. Gotland skall ju ändå i viss mån konkurrera som semesterort med Bornholm, Åland och andra ställen där det bl.a. finns skattefri försäljning och där det är en helt annan prissättning. Vi har i utskottet inte velat gå in och röra i prislistor. Men efter kontakter med kommunikationsdepartementet kan jag här i dag säga att jag har fått en ganska klar indikation på att man nu skall kunna presentera ett förslag som innebär att man kommer att införa vissa rabatter för att minska de höga kostnaderna, framför allt för familjer och barn. Jag väntar mig att under de närmaste dagarna få mera exakt besked om vad detta innebär. Barn under 16 år som reser i sällskap med föräldrar skulle exempelvis åka fritt. Det skulle även bli vissa rabatter på hytter och annat. Det är faktiskt nödvändigt att de här besluten om lägre priser kan presenteras så snart som möjligt. Folk planerar sina semestrar, man tittar i plånböckerna och på vad det kostar. Det behövs alltså ganska snart en redogörelse för dessa prissänkningar, så att folk kanske blir mer benägna att välja Gotland för en semesterresa under sommaren. Det har väckts många andra motioner om Gotlandstrafiken -- med mängder av krav, som egentligen går kors och tvärs. Vänsterpartiet vill förstatliga trafiken, moderaterna vill privatisera den. Några vill tillåta skattefri försäljning av en sorts varor, i en annan motion vill man medge skattefri försäljning av annan sort. Man vill ha fler hamnar på fastlandet som skall trafikeras, man vill ha en annan modell för prissättning, och mycket annat. Detta var mycket svårt att sy ihop i utskottet, och utskottet enades om att skicka över ärendet till regeringen, som får göra en översyn av hur alla dessa frågor skall kunna lösas. En del av förslagen är kanske kraftigt berättigade, andra kan man kanske se genom fingrarna med. Hur som helst får regeringen titta på det här, och så får vi återkomma och se vad det kan bli för resultat. I botten ligger ju ändå att det avtal som är tecknat med Nordström & Thulin gäller i sju år till. Det innebär att det avtalet inte torde gå att säga upp. Men det går ju att göra andra ändringar i trafiken som kan medföra en förbättring för resenärerna och kanske kan bidra till att priserna kan hållas på en mer acceptabel nivå än i dag. Viola Claesson nämnde också för sjöfartens del anslaget till handelsflottans kultur och fritidsråd. De pengarna betalar sjöfarten själv för sina anställda på så sätt att anslaget belastar sjöfartsavgifterna. Lägger man på sådana avgifter som det här är fråga om och höjer dem -- och vi gjorde det häromåret -- betyder det att sjöfartsavgifterna får höjas i viss mån. Vi lever i ett konkurrenssamhälle; man skall konkurrera med järnväg, lastbilar och sjöfart. Av den anledningen har vi från majoritetens sida sagt nej till denna ytterligare höjning. Vi tror att det med rationell drift och god eftertanke kan bli utrymme för litteratur och kulturella aktiviteter för sjöfolket med de anslag som finns i dag. Vänersjöfarten kom i kläm i samband med besparingspropositionen i höstas. Vissa anslag som har hjälpt till att hålla taxorna nere på Vänertrafiken har minskat radikalt. Det innebär att om det inte sker någon ändring tillbaka igen, så får priserna höjas kraftigt. Det skulle kanske medföra att man för en del gods väljer landtransport i stället för sjötransport; det kan gälla oljor och andra tyngre produkter. Vi tycker att det är bättre om sådana produkter även i fortsättningen transporteras på sjön. En utredningsman har nu tillsatts. Förre moderatledaren Ulf Adelsohn har fått uppdraget. Han skall arbeta snabbt och avlämna sitt förslag under sensommaren. Därigenom blir det kanske möjligt att ändra villkoren på ett för sjöfarten mer fördelaktigt sätt under hösten. Det arbetas med ett försöksanslag, och det blir eventuellt möjligt att anslaget under hösten -- så att säga under resans gång -- får överskridas. Vi har nöjt oss med detta och väntar på det resultat som utredningsmannen kan komma fram till. Herr talman! Sjöfartspolitik finns också med i detta betänkande -- ett internationellt register, anslag till sjöfarten för att hålla kostnaderna för sjöfart under svensk flagg nere. Det finns också ett kapitel som heter Flagglagen. Ett svenskt internationellt fartygsregister är ett krav som återkommer varje år från de tre borgerliga partierna. Det är något olika förpackat i resp. motioner, men i grund och botten går samtliga ut på att man genom detta internationella register behåller svensk flagg men att man skall få tillstånd att anställa besättningar med avtal där villkoren ligger långt under det som normalt tillämpas i Sverige. Det är s.k. lågkostnadsbesättningar som man vill ha. Därmed menas att man vill ha folk från Fjärran Östern och andra håll, varvid tre man jobbar för en lön, osv. Det skulle alltså vara någonting som man ville ha för svensk sjöfart. Det har för all del praktiserats av en rad länder, t.ex. Majoriteten i utskottet säger nej till den här formen av registrering och till införande av ett sådant här register. Vi anser att det skulle innebära att man på svenska fartyg skulle underlåta att tillämpa svenska lagregler på väsentliga områden, inte minst det arbetsrättsliga -- jag vill därvidlag upprepa vad som redan har sagts -- i en utsträckning som är oförenlig med svensk rättsuppfattning. Men vad gör vi då från svensk sida för att kunna möta konkurrensen från dem som tillämpar den här formen av registrering och som då också kan ha låga lönekostnader? Vi inrättade för några år sedan ett system som innebär att redarna via en byråkratisk manöver i Sverige -- men inte så krånglig i och för sig -- får tillbaka den skatt som sjöfolket betalar. De får också, som har nämnts här, ett bidrag på 38 000 kr. för varje anställd. Detta gör att lönekostnaderna har kunnat minska med 40 %. Besättningarna har kvar sina ursprungliga löner. De får sin ATP-poäng och sin sjukersättning -- alltsammans beräknat på en bruttolön. Lösningen har fungerat ganska bra. Det förekom kritik när den infördes. Det var som att spotta i lovart, sade en del -- det hjälpte inte alls. Men nog har det hjälpt, för den svenska handelsflottan har sedan dess inte minskat utan ökat i omfattning. Vi har i dag en större handelsflotta -- mer sjöfolk anställda -- än vi hade för tre fyra år sedan. Med andra ord: Vi säger från socialdemokratiskt håll blankt nej till den form av registrering som har tillämpats i Norge och som flera av de borgerliga talarna här har förespråkat, eller också nämnt i sina motioner som vi har behandlat i det här sammanhanget. Herr talman! Det är många krav i motionerna. Vi har avstyrkt de flesta av dem. Vi brukar göra så. När det gäller bottnar och sidor på fartygen, lotsningsfrågor och annat, finns det ett sjöfartsverk med en administration som hanterar dessa frågor. Jag vill ge verket det erkännandet. Jag tror att arbetet med regleringar, förordningar osv. har knopats ihop i Sverige på ett bra sätt, som tillfredsställer de krav som ställs för att sjöfarten skall löpa säkert och tryggt. Det finns några frågor som är nya för året i betänkandet. Jag skall som hastigast gå igenom dem. Det gäller synpunkter på hamnarna i Sverige och hur de sköts. Det finns krav på att hamnarna i Sverige skall privatiseras. Det finns också krav på att vissa regler för hamnverksamheten i Sverige skall upphöra. Till folkpartiets representant vill jag säga att det tjänar ingenting till för hamnens service att privatisera. Hamnen blir inte bättre eller sämre med hänsyn till om det är en kommun eller en privatperson som äger den. På många håll har praktiserats att en kommun kanske har gått in som delägare i ett bolag som har överlåtit hela hamnverksamheten på ett annat bolag, som sköter stuveri, underhåll av kajer, kraninköp och hela den service som behövs i hamnen. Det är en modell som har börjat tillämpas alltmer i Sverige. Det är ett steg för att hamnverksamheten skall bli ännu mera effektiv och bättre konkurrensmässigt visavi landtransporterna. I folkpartimotionerna talas det om att det borde bli mer konkurrens för hamnarna. Det finns ungefär 50 handelshamnar i Sverige. De lever i stor konkurrens sinsemellan. Men här och var är de kommunala instanserna med och subventionerar hamnverksamheten med skattepengar och annat. Det finns en status i att ha en hamn. Vi har tidigare sagt i riksdagen att om en kommun vill ha en hamn, och man vill lägga skattebetalarnas pengar på det, får de kommunala förtroendemännen stå för det. Vi skall inte stå här i riksdagen och ge pekpinnar och tala om att den hamnen skall bort och den andra skall vara kvar osv. Det får hamnägarna själva i landet avgöra, som i de flesta fall består av kommuner. Jag instämmer i att det är angeläget att bron över Södertälje kanal, som drabbats av ett handikapp när den rasade för ett och ett halvt år sedan skall återställas i det skick den var tidigare. De större fartygen skall inte bromsas på grund av att brohöjden sänks. Det skulle vara mycket olämpligt för sjöfarten att begränsa för visst tonnage att komma in i Mälaren. Frågan ligger för närvarande hos regeringen för avgörande. Jag tillhör dem som tycker att man bör kunna acceptera att det skall vara samma brohöjd även i fortsättningen för att komma in i och ut ur Mälaren. Till sist ännu en, i och för sig inte så liten, detalj -- den sista punkten i det långa betänkandet. Det gäller bostäder för sjöfolk i fartygen. Trots att det har skett mycket på området under senare år, finns det fortfarande i färjor och i en del andra farkoster en boendemiljö för de anställda som är mindre tillfredsställande. I en motion krävs att förordningen skall skärpas och att bostadsutrymmen i fartyg inte skall tillåtas vara under däck så att det inte finns en ventil för dagsljus att komma in i hytten. Frågan bearbetas och utreds. Nya regler håller på att utarbetas av sjöfartsverket. Jag utgår från att synpunkterna som har kommit fram från sjöfolk och andra om boendemiljön skall vinna gehör. Nya bestämmelser skall bli tillämpliga så att man slipper den osunda miljö som en del sjömän måste vistas i. Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan på alla punkter.
Fru talman! Jag fick det distinkta intrycket att Birger Rosqvist är nöjd med sitt betänkande och att han är nöjd med sitt beslut när det gäller fritidsbåtsregistret. På en punkt måste jag säga att det är bra att det finns kvar. Det har faktiskt funnits önskemål åt andra hållet. Vi har väsentligen två förslag, dels att stora båtar skall kontrolleras mer, dels att små båtar avregistreras. Vi hade satt upp den exakta gränsen 7 meter och 7 knop. Men det är inte det som är det viktigaste. Det viktigaste är principerna. Jag fick också svar angående Rödkobbsleden. Men ordet ''avlastas'' är inte helt klart. Det hade varit en annan diskussion om det hade gällt att en led byts ut mot en annan, dvs. den gamla leden lämnas då för naturen att återhämta sig. Avlastningen betyder nu att en ny led öppnas. Så småningom blir nog båda lederna väl trafikerade. Det är så det går till när man gradvis utnyttjar mer och mer av skärgården. Till att börja med kallas det för avlastning. Avlastning är ett knepigt ord i sammanhanget. Birger Rosqvist nämnde en del om stödet till sjöfarten. Det har inte uppräknats enligt index. Det finns en del diffusa löften i betänkandet. Men det är inte klart för mig vad som skall ske. Jag vet inte om Birger Rosqvist vet mer om det som kallas för regeringens avsikt angående systemets särskilda sjöarbetsinkomstavdrag. Ja, fru talman, det står sjöarbetsinkomstavdrag. Det är ett långt ord, som skall ha något med skatter att göra. Som ledamot av skatteutskottet har jag ännu inte hört något om innebörden av det ordet. Vet Birger Rosqvist vad det gäller? Det är det som är grunden till det avstyrkande vilket vi har reserverat oss mot.

Fru talman! Jag vill säga något helt kort till Birger Problemet är att svenska lagar inte gäller för större delen av den svenska handelsflottan. Den seglar i dag inte under svensk flagg. Under Singapore och Cypernflagg gäller inga svenska lagar. Idén är att få hem dessa båtar. Det är inte fråga om att de skall exporteras. Det är alltså fråga om att få hem den svenska handelsflottan under svensk flagg. Det låter så dramatiskt med lågkostnadsbesättning. Jag tycker att det finns anledning att poängtera att den besättning som rekryteras från Fjärran Östern ofta i sina hemländer lever på en mycket hög standard, ofta mycket högre än andra yrkesgrupper som vi är vana att betrakta som höginkomsttagare, som läkare, akademiker osv. Det är faktiskt inga dåliga arbeten som erbjuds dem. De betalar inte heller svenska skatter. Det är det som vrider hela det svenska näringslivet snett, dvs. att vi betalar två tredjedelar av allt i skatt, stöd och bidrag. Denna eviga karusell tar aldrig slut utan är självgenererande. Birger Rosqvist skall ha ett tack för sina vänliga ord om Södertälje kanalbro. Jag finner det inte helt uteslutet att Birger Rosqvist har det litet lättare att övertyga regeringen än vad jag har i den frågan.
Fru talman! Det var en ganska långmäld ton i Birger Rosqvists anförande, och jag skall inte gå i svaromål på särskilt många punkter. Det är bara ett par saker som jag ytterligare vill peka på. Först handlar det om Trollhätte kanal och det minskade anslaget till kanalverket. Jag uppskattar Birger Rosqvists uttalande där han framhåller betydelsen av att kanaltrafiken kan fortsätta och att den kan vara konkurrenskraftig gentemot framför allt lastbilstrafiken. Men då måste det väl ändå, Birger Rosqvist, vara rimligt att man utreder först och sedan tar ställning till eventuella anslag och inte gör som man gör nu, först minskar anslaget och sedan säger att man skall utreda. Jag tycker att den linje som centern har i den här reservationen är den riktiga, och det borde naturligtvis vara den som skall gälla. När det gäller den internationella konkurrenskraften hänvisar centern, och jag beskrev det i mitt inledningsanförande, till vad som är på gång inom Europa i övrigt, inom EG. Jag vill fråga Birger Rosqvist om han allvarligt tror att Sverige kan stå utanför om det blir en gemensam europeisk lösning på registerfrågan. Om resten av Europa har en lösning, kan vi då ändå ha en särlösning för Sverige? Det är min övertygelse att det kan vi inte. Det vore intressant att få höra vad Birger Rosqvist har för uppfattning på den här punkten. När det gäller sjöfartsstödet medverkar ju centern tillsammans med socialdemokraterna i utskottet till att införa detta. Jag håller med om att det är positivt och att det är ett bra system. Det har lett till att vi har fått fler fartyg inflaggade till Sverige. Men om sjöfartsstödet skall vara verkningsfullt krävs det att det inte urholkas kontinuerligt. Det som år 1988 var värt 38 000 kr. skulle i dag vara värt 49 000 kr. om det bara värdesäkrades. Om vi låter detta gå år efter år utan att göra någon form av värdesäkring har det snart inte särskilt stor betydelse, och det är därför som centern hela tiden sedan det här stödet infördes har krävt att det måste värdesäkras. Det måste ha en positiv betydelse även fortsättningsvis. Det var vi överens om när det infördes, och det har det också fått. Det skulle vara intressant att få en liten kommentar även på den punkten från Birger
Fru talman! Jag tycker att debatten när det gäller sjöfarten blir alltmer lågmäld. Jag har förståelse för detta. Jag och de flesta andra som deltar i den här debatten har suttit här i kammaren och aktivt deltagit i olika debatter under snart sju timmar. Jag vill börja min första replik till Birger Rosqvist med att ge en eloge till ordföranden för att han tar upp det här med Södertäljebron. Vi som bor här i Mälardalsområdet upplever det som ett stort hot mot en fri sjöfart i Mälaren. Man kan bara tänka sig vad det kan innebära för sådana hamnar som Västerås och Köping och för hela näringslivet i Mälardalsområdet, icke minst för Västmanland och Bergslagen. Därför vill jag uppmana trafikutskottets ordförande, med den välvilja och fina inställning som han har visat i den här frågan, att tala med kommunikationsministern. Vi skulle vara djupt tacksamma om ordföranden lyckades med att sprida ljus i den här frågan. När det gäller flagglagen innebär den en hel del nackdelar. Det vet vi sedan tidigare. Det vet säkert Birger Rosqvist också. Den begränsar handlingsfriheten för sjöfartens näring på ett ganska omfattande sätt. Hur skall vi handla när det gäller ett internationellt sjöfartsregister? Hur skall vi i Sverige göra på det här området den dagen vi går in i EG? Hur skall vi umgås med våra nordiska grannländer som har ett internationellt register? Vi kan helt enkelt inte för evig tid stå emot den här utvecklingen. Vi måste tala i klara termer oavsett om det bär emot för När det gäller hamnarnas framtid tror jag att det skulle gagna icke minst svensk sjöfart att utreda och titta litet närmare på vilka problem som finns på det här området.
Fru talman! Elving Andersson ställde en fråga om min inställning till ett Europaregister för svenska fartyg. Vi socialdemokrater har klart uttalat vad vi tycker om de internationella registren som de fungerar i dag. Om vi kommer i den situationen att det blir någon form av gemensamt register i Europa vet vi i dag inte alls hur det kommer att se ut och vad det kommer att innebära. Det är för tidigt att i dag ta ställning till ett sådant. Jag tror inte att vår inställning till de internationella register som finns i dag kommer att ändras nästa år eller så långt man kan överblicka. Vi kan självfallet inte gå våra egna vägar i ett Europa där alla andra arbetar tillsammans, men vår ambition bör våra att hålla svenska arbetsplatser på ett sådant sätt att svenska lagar, svenska löner och svenska avtal skall prioriteras. Det borde vara en utgångspunkt i de förhandlingar som kan väntas. Flagglagarna och de andra frågorna har vi diskuterat många gånger tidigare, och jag vet att vi vet olika uppfattning om dem. Jag tror inte det tjänar så mycket till att vi fortsätter den debatten. Jag vill dock kort säga att vi har ändå några passusar i vår sjöfartspolitik i Sverige om att vi skall ha en svensk handelsflotta av rimlig omfattning. Det är vi överens om. Flagglagen hjälper till att kontrollera hur båtar säljs och hur de passerar in och ut i det svenska fartygsregistret. Av den anledningen har vi ansett att fartygslagen skulle permanentas, och den permanentades också för ett par år sedan. Den är en spärr för att handelsfartygen inte helt plötsligt skall säljas ut. Den tillämpas också i normalfallet på det sättet att om en redare vill sälja ett fartyg eller föra ut det brukar den frågan kunna lösas. Jag har inte upplevt att den här nya lagen som permanentades för några år sedan vållat några stora problem för rederinäringen.

Fru talman! Jag vill gärna börja med att ta upp några upp några allmänna synpunkter på Gotland. Vi talar ofta om problemen kring trafiken och glömmer att det också finns en positiv utveckling för Gotland. Man har t.ex. under de senaste åren haft en god befolkningsutveckling, en hög andel sysselsatta, en betydande nyetablering av företag och ett successivt ökat antal studerande i högskoleutbildning. Samtidigt med denna positiva bild finns emellertid en stor ovisshet om hur den framtida utvecklingen kommer att gestalta sig. Detta gäller t.ex. beslutet om en ny regionalpolitik för 1990 talet, där Gotland placerats utanför de områden som ges regionalpolitiskt företagsstöd. Folkpartiet liberalerna motsatte sig detta belsut och anser att Gotland fortfarande bör tillhöra stödområdet. Ovissheten gäller också sockerodlingen och övrigt jordbruk. Även inom turistnäringen, som är en av Gotlands viktigaste, finns det frågetecken. I en nedåtgående konjunktur är turistintäkterna mer osäkra, och det redovisades vissa negativa siffror redan under 1990. Dett kan givetvis komma att påverka resandefrekvensen, men med fler hamnar och mer differientierad prissättning kan en nedgång säkerligen motverkas.

Eftersom jag är en av motionärerna för en sådan utredning är jag naturligtvis inte missbelåten med utskottets beslut. Debatten dämpas ytterligare av att ordföranden i år, liksom förra året, tar de repliker som eventuellt finns mot oss som har inlägg i Gotlandsfrågan först. Vi kommer ju litet grand som jästen efter brödet in i ugnen. I år har vi dock inte några yrkanden från folkpartiet liberalerna. Vi har ingen reservation här i år, och därför gör det ju mindre. Den utredning som utskottet har enats om välkomnas, men jag är tveksam till vissa av de argument som har framförts i olika sammanhang, dock inte i betänkandet. ''Skattefri försäljning kan vara lösningen för att hålla priserna nere på Gotlandsfärjorna'', har utskottets ordförande uttalat. Det kan ligga något i detta, men den stora frågan är om en sådan försäljning ger de intäkter som förväntas och därmed möjlighet att sänka priserna. Tanken har nämligen förts fram att utesluta alkohol från den skattefria försäljningen, något som jag välkomnar. Detta vore särskilt lämpligt med tanke på de många värnpliktiga som reser till och från Gotland. Dessa och andra väsentliga frågor för Gotlandstrafikens framtid skall en utredning alltså nu se över. motion T636 har jag föreslagit att anslaget till trafiken skall höjas med 10 milj.kr., som jag nyss nämnde. Jag beklagar att utskottet inte kunde gå med på detta förslag. Ökningen var främst avsedd att användas för att främja trafiken under turistsäsongen, t.ex. genom ytterligare familjerabatter. En annan möjlighet vore att sätta in den tredje färjan, som nu finns hos rederiet, på linjen Västervik--Visby. Denna färja är egentligen en fraktfärja, men kan ta bilar och passagerare. Eftersom den inte har hytter skulle den passa utmärkt för att ombesörja veckoslutstrafik på den korta rutten Västervik-- Visby till turistvänliga priser. Detta skulle ske inom koncessionens ram. Fru talman! Vi här i riksdagen skall egentligen inte lägga oss i Gotlandslinjens marknadsföring, men som departementschefen själv framhållit ställer en minskad trafik ökade krav på statsbidrag. Det vore därför välkommet om de överläggningar som enligt statsrådet förs med koncessionshavaren ledde fram till några konstruktiva förslag. Ordföranden har ju också här antytt att någonting är på väg. Ett sådant förslag är att utnyttja just den kortaste vägen till Turistnäringen är, som nämnts, en av Gotlands viktigaste, liksom den är för Öland. En turisttrafik utanför koncessionen mellan de både öarna under den intensiva högsäsongen är inget hot mot den reguljära färjetrafiken, utan kan i stället bidra till ökade turistintäkter. Ta bort hindren för våra gäster på Öland och Gotland att göra en tur över Östersjön och upptäcka en annan lika fin semesterö! Innan jag slutar vill jag ta upp en annan fråga som berör Gotlandstrafiken. I budgetpropositionen har föreslagits att administrationen av stödet till färjetrafiken skall överföras till sjöfartsverket när transportrådet avvecklas. Detta förslag behandlas inte i det nu aktuella betänkandet. Jag vill ändå ta tillfället i akt att även här upprepa förslaget i min Gotlandsmotion T636 att stödet skall administreras av länsstyrelsen i Gotlands län. Detta är helt i linje med hur tranportstödet administreras i andra delar av landet. Jag hade hoppats att utskottet skulle stödja denna linje, men så är tyvärr inte fallet. Den debatten får vi ta när det aktuella betänkandet kommer upp i kammaren. Till sist yrkar jag bifall till utskottets förslag om en översyn, med förhoppning om att denna beaktar för det första gotlänningarnas berättigade krav på en trafik med en bra tidtabell till rimliga priser, för det andra turistnäringens behov av en attraktiv trafik och för det tredje den sociala och ekonomiska aspekten av skattefri försäljning.

Herr talman! Så var det då dags för den varje år återkommande prövningen av anslaget till Gotlandstrafiken. Ett större antal motioner än vad som brukat vara vanligt har lagts på riksdagens bord i detta ämne i år och det har säkerligen en speciell anledning. När den av socialdemokrater och folkpartister beslutade persontrafikmomsen mycket kallsinnigt tilläts att slå igenom fullt ut på färjebiljetten från den 1 januari i år, då var det många som reagerade, på Gotland och utanför Gotland. En helig vrede gentemot statsmaktens förtryck av en del av Sverige går inte längre att nonchalera. Otaliga insändare på tidningssidorna såväl i kvällspress som övriga dagliga tidningar både på fastlandet och Gotland har givit uttryck för att gränsen är nådd, att tålamodet är slut. Regeringen kan inte få fortsätta med sin styvmoderliga behandling av I min motion T645 har jag ställt frågan ''Vad vill regeringen med Gotland? '', och jag kan ställa den på nytt i kammaren i dag. Vad vill regeringen med den stora ön i Östersjön? Det går an att semestra några korta veckor på sommaren och sedan inte bry sig något mer. Men det är en orimlig situation som transportrådet har skapat i färjetrafiken, rederibytet inte att förglömma. Gotland har det i år blivit väsentligt dyrare än förra året. Sommaren 1990 betalade en tvåbarnsfamilj med bil 1 850 kr. för en tur och returresa i högtrafik. Samma resa kostar i år 2 540 kr. och det är en ökning med drygt 37 %. Kostnaden per mil blir 85 kr. Sker resan mitt i veckan är det något billigare, eftersom en viss prisdifferentiering tillämpas. Så det är att hälsa med tillfredsställelse om, som utskottet redovisar, överläggningar mellan transportrådet och rederiet kan resultera i någon form av rabattsystem så att inte hela vår turistnäring slås ut på grund av att det kostar för mycket att ta sig över vattnet. Jag noterar i dag en viss ödmjukhet från Birger Rosqvists sida när det gäller kostnadsökningen. Hans inlägg i dag inger måhända någon förhoppning på det området. Gotland är sedan länge den utpräglad turistregion och turismen en allt viktigare näringsgren i takt med att huvudnäringen jordbruk med livsmedelsindustri har tvingats till nedskärningar och minskar i betydelse med anledning av den förda jordbrukspolitiken. Det borde då vara ett intresse från statens sida att möjliggöra för människor att förlägga sin rekreation inom landet, men i stället gör man tvärtom. Man belägger färjetrafiken med moms men låter utrikes resor var befriade från moms, och nu får vi då uppleva att människor kringgår systemet så till den milda grad att den som skall åka från Arlanda till Sturup beställer biljett till Köpenhamn och tjänar åtskilliga hundralappar på detta. Vad regeringen vill med Gotland vet vi inte. Däremot vet vi vad den vill med Öresundsbron. Den får kosta ett antal miljarder, hur många vet väl ingen, kanske 20--25 eller så. Ja, om vi fick lika mycket pengar som kostnaderna för att reparera Ölandsbron, som nu är aktuellt, skulle biljettpriset kunna reduceras väsentligt. Kammarens ledamöter måste faktiskt förstå att vi efterlyser en rättvis behandling när det gäller vår färjetrafik. Och så kom då för några veckor sedan den s.k. tillväxtpropositionen, där Gotland fanns med i ett enda sammanhang, nämligen nedläggningen av Roma sockerbruk. Så särskilt mycket tillväxt blev det inte för vår del. Men i propositionen satsar regeringen kraftigt på infrastrukturinvesteringar till järnvägar, vägar, kollektivtrafik i storleksordningen 100 miljarder under 90-talet. Gotlandsfärjan, som är vår väg och järnväg, får ingen del av denna satsning. Fastlandet med storstäderna är värt att satsa på, inte Gotland. Det känns bittert att socialdemokrater och folkpartister så med berått mod vill isolera Gotland med att låta införandet av persontrafikmoms få sådan effekt som det fått. Jag varnade för den här utvecklingen i skattedebatten i juni förra året -- nu har vi facit i hand och kan konstatera att Gotland är den stora förloraren. Detta var skälet till mitt krav i motionen om en objektiv utredning. Jag noterar att utskottet talar om en översyn, och jag vill med skärpa påtala att det inte kan handla om någon enkel översyn. Vad som krävs är ett grundligt utredningsarbete, fritt från intressenter, som kan bearbeta alla de frågor som uppmärksammats i olika motioner och som från Gotlands län och kommun har framförts till departement och statliga myndigheter. Frågan om ansvaret för tonnaget måste ingå som en väsentlig del i det utredningsarbetet. Utskottet har dock slagit fast följande: ''Gotland bör självklart ha en tillfredsställande trafikförsörjning för sina egna innevånare men också beredas möjlighet att genom rimliga priser i färjetrafiken stimulera turister att besöka ön till främjande av dess ekonomiska utveckling.'' Detta är sannerligen ingen självklarhet i dag, och det är därför det ställs stora förhoppningar på det kommande utredningsarbetet. och stödet till flygtrafiken med 14,5 miljoner av budgetbesparingsskäl. Det är också ganska okänsligt, och utskottets majoritet tycker att det är riktigt. Riksrevisionsverket skall dock utreda konsekvenserna. Jag tycker att man skall göra tvärtom, ungefär som Elving Andersson har sagt tidigare, utreda först och besluta sedan. Men det är ju ett vanligt system på senare tid att besluta om nedläggningar och neddragningar först, och sedan tar man reda på om det eventuellt blir några negativa konsekvenser. Jag har i min motion T645 miljoner till 75 milj.kr. Det är samma krav som i centerns kommittémotion T215, och det återfinns i reservationerna 6 och 7. Andra motionärer har tagit upp frågan om utökad trafik i den omfattning som fanns på Gotlandsbolagets tid. Ingrid Hasselström Nyvall var inne på det alldeles nyss. Jag vill gärna instämma i dessa krav. Då hade vi fyra färjor och trafik på fyra fastlandshamnar. I dag har vi två färjor och två hamnar och löfte om en tredje färja för godstransporter till sommaren i år. Jag har i många år krävt att Gotlandstrafiken skulle befrias från transportrådets handläggning -- eller handbojor -- och på den punkten har jag nu blivit bönhörd, eftersom transportrådet skall upphöra. Detta noteras med tacksamhet. Transportrådets insatser på färjetrafikens område har varit av mycket negativ art. De många tvivelaktiga turerna kring bytet av färjerederi 1988 kommer gotlänningarna och övriga berörda sent eller aldrig att glömma. Jag räknar nu med att kommande utredning finner en lösning också i fråga om handläggningen och då gärna i ett särskilt trafikråd, underställt regeringen men med ett reellt gotländskt inflytande. I motion T641 har Sven-Olof Petersson och jag tagit upp en del säkerhetsfrågor vad gäller tanktransporter i Östersjön. Jag tycker inte att utskottet har lagt tillräcklig vikt vid de olycksrisker som den trafikföringen medför. Därför vill jag yrka bifall till reservation 17. Fru talman! Gotlandstrafiken kräver sin lösning. Regeringen har det yttersta ansvaret för detta.

Fru talman! Jag vill informera Gunhild Bolander om att vår representant i transportrådets styrelse reserverade sig mot den stora taxehöjningen, för den går långt utöver vad som föranleds av den breddade momsen.

Fru talman! Det är också min avsikt att tala om Gotlandstrafiken, inte helt oväntat kanske. Det är ingen annan fråga som jag har ägnat så mycket tid i denna talarstol, och jag har ibland uttryckt besvikelse och frustration över att jag tyckt mig få så dåligt gehör. Därför vill jag gärna säga att jag nu tycker mig möta en viss förståelse från utskott och departement för våra bekymmer, trots att det i dagens betänkande handlar om indragningar. De indragningarna kan jag däremot inte acceptera. Det handlar för dagen om statsbidraget till vissa lastbilsföretag. Flygtrafiken återkommer vi till i samband med ett annat betänkande. Jag kan hålla med om att bidraget kanske inte till alla delar är så väl utformat, rättvisan är inte hundraprocentig och grunderna är, som det heter, ''osäkra''. Men, fru talman, enligt min mening är det inte ett tillräckligt, ja inte ens ett godtagbart skäl att bara dra in stödet. Det borde ha varit möjligt att låta lastbilsstödet ingå i den översyn som nu aviseras. Det är bl.a. i ställningstagandet för denna översyn som jag tycker mig se en förståelse hos utskottet för att något måste göras åt Gotlandstrafiken. Vi har ju också hört ordföranden beskriva situationen som oroande och värd ytterligare prövning. Utskottet skriver enhälligt, dock utan att göra något tillkännagivande, att man ''förutsätter'' att en översyn skall ske. Jag litar naturligtvis på att utskottets ledamöter som sakkunniga i frågan har sådana informationer att jag kan ta för gott att det verkligen blir en genomlysning av de problem och möjligheter som det pekas på i många motioner, alltså inte bara den som jag står som första namn under. Låt mig bara, fru talman, få skicka med några upplysningar, åsikter och funderingar inför denna översyn. För det första: Det diskuteras mycket om trafiken till och från Gotland, och en önskelista på vad som borde göras kunde bli mycket lång. Men först på listan står enligt en enig och stark opinion och företrädare för samtliga fullmäktigepartier i Gotlands kommun en sak: Det är för dyrt att resa till Gotland. Jag upprepar: Det är för dyrt att resa till Gotland. För det andra: För socialdemokraterna på Gotland har det länge stått klart att staten måste ta det fulla ansvaret för vår väg över vattnet. Det har glädjande nog blivit en allt bredare insikt om detta, och nu är vi ganska eniga när vi säger att staten bör stå som ägare av tonnaget, på samma sätt som staten äger vägar och järnvägar i övrigt i landet, för att uppnå en rättvis behandling. För det tredje: När det nu diskuteras skattefri försäljning inom Gotlandstrafiken, vill jag påpeka att gotlänningarna aldrig kommer att acceptera att ''supa ihop till biljetten''. Jag vill inte se en situation där klirrande kassar över landgången är den enda garantin för en vettig trafik mellan Gotland och övriga landet. Men, fru talman, jag har inga betänkligheter mot annan typ av försäljning med reducerad skattesats. Jag kan heller inte tänka mig att det skulle vara något fel i att man i restaurangerna ombord får äta och för den delen också dricka till ett pris som framstår som attraktivt. Finlandstrafiken har nämnts, och det är självklart att det är den jämförelsen vi osökt hamnar i. Om sedan den aviserade översynen skall ske helt fri från intressenter, som Gunhild Bolander menar, är jag inte så säker på. Jag tror nog att gotlänningarna gärna vill vara med och åtminstone få framföra våra synpunkter och ideér inför en sådan översyn. Jag vill slutligen, fru talman, uttrycka min mycket ivriga förhoppning att det rabattsystem inför sommarens turistsäsong som enligt vad utskottets ordförande nu sagt är under utarbetande, visar sig i sinnevärlden med det allra snaraste. Det behövs, och det behövs snabbt. Sommarens turistresor säljs, eller borde säljas, i dag. Gunhild Bolander som stod före mig i talarstolen citerade en för oss gotlänningar mycket vacker mening i utskottets betänkande. Jag skall inte upprepa den. Jag skall bara säga att vi som bor på Gotland och vi som i övrigt har intressen i frågan kommer att gömma och begrunda de orden i våra hjärtan. Låt se att de orden blir verklighet som ett resultat av den översyn som vi nu väntar oss.

Fru talman! Det är ett säkert vårtecken när vi här i riksdagen debatterar Gotlandstrafiken -- i år en vecka tidigare än i fjol. I år känner jag en mer positiv stämning här i plenisalen. Den översyn som är aviserad inger åtminstone förhoppningar att den här för gotlänningarna och för alla i Sverige över huvud taget mycket väsentliga frågan kanske är på väg att få en bättre lösning än för närvarande. I ett antal motioner från allmänna motionstiden i år upprepas kravet på att trafik skall förekomma sommartid som för några år sedan. Nu förutsätter utskottet att regeringen ser till att färjetrafiken blir föremål för en grundlig översyn, varvid man skall beakta de frågor som tas upp i motionerna. Det är bra. Det är bra för Gotland, som jag sade tidigare. Agne Hansson och jag har i en motion, nr 602, utvecklat hur betydelsefull en färjeförbindelse sommartid är såväl för Öland och Västervik som för hela Kalmar län. Turismen har stor betydelse, och den behöver stimuleras och vidareutvecklas. En färjeförbindelse till Gotland är en synnerligen viktig faktor i ett breddat turistutbud. Borgholms och Västerviks kommuner, som ju betecknas som turistkommuner, har under senare tid investerat väsentligt och gjort sig beredda att ta emot ytterligare turister från när och fjärran. Öland totalt och Västervik har tillsammans 1,6 miljoner gästnätter per säsong. Till det kommer privat uthyrning. turister. Det finns alltså en synnerligen stor marknad som kan erbjudas som alternativet att åka närmaste vägen till Gotland. Det är en resa på två och en halv timme. Linjen Västervik--Visby är med bred marginal det kortaste avståndet mellan fastlandet och Visby. Det tar en timme och fyrtiofem minuter kortare tid än att åka linjen Till sommaren är det fyra år sedan Öland och tre år sedan Västervik hade färjeförbindelse med Gotland. Vi saknar den tiden. Sedan regeringen och det statliga transportrådet utsåg ett nytt färjebolag att sköta Gotlandstrafiken har det blivit sämre för vårt läns vidkommande. Uteslutande Den motivering vi har fått höra ett antal gånger från regeringen och socialdemokraterna är att man har velat säkra trafikunderlaget -- ingen skulle få plocka russinen ur kakan -- och därmed säkra en trygg trafikförsörjning till Gotland. Men ingen har med någon grad av trovärdighet kunnat visa att förutsättningarna för Västervik. Det finns inte ett en gång för alla givet trafikunderlag, om man inte driver planhushållningens teorier in absurdum. Tvärtom visar alla erfarenheter att ju fler färjelinjer det finns, ju större utbudet är, desto fler resande blir det. Sista året som det fanns färjeförbindelser mellan Öland och Gotland reste 36 000 personer mellan öarna. I en undersökning som högskolan i Kalmar gjorde visade det sig att det till tre fjärdedelar var spontanresande. När inte Nordström & Thulin velat uppfylla den del av principavtalet med staten som innebär kompletterande trafik under högsäsong har vi krävt att koncessionen skall upphöra. Vi tycker att det är felaktigt att ett enda företag, utan risk för konkurrens, skall få styra och ställa på ett så viktigt trafikområde som Östersjön. Andra rederier som velat bedriva trafiken har fått avslag. Senast 1988 När regleringar avskaffas på alla andra områden måste den reglering som koncessionen utgör också försvinna. Det skulle betyda ett kraftigt uppsving för turismen i Kalmar län. Det behöver vi nu, efter turistmomsens svåra konsekvenser för den näringen, som är så betydelsefull för våra öar. Detta hoppas jag skall ingå som en viktig del i den översyn som nu skall företas.

Fru talman! Det borde vara självklart för alla att några isbrytare borde lokaliseras till Norrlandskusten, där de största isbrytarinsatserna av naturliga skäl måste ske. Men tyvärr finns det inte en majoritet inom trafikutskottet som vill verka för en sådan lokalisering. I slutskedet av denna debatt vill jag därför, som en av de många motionärerna och som norrlänning, yttra mig om kravet på lokalisering av några isbrytare till Norrlandskusten. Härnösand har avslagits år efter år, eftersom det i denna fråga liksom i alla andra omlokaliseringsfrågor har funnits starka krafter som har kämpat emot. Västernorrland är det län som drabbats hårdast av negativ befolkningsutveckling under 80-talet. För att vända den utvecklingen behövs dels förbättrade förutsättningar för näringslivet genom utbyggnad av infrastrukturen och andra åtgärder, dels lokalisering av statlig verksamhet. Lokalisering av några isbrytare till Härnösand skulle både förbättra förutsättningarna för bl.a. de stora industriernas sjötransporter och bli ett välkommet tillskott för länet från sysselsättningssynpunkt. För att få ett ordentligt underlag för bedömning av förutsättningarna för en överflyttning av några av isbrytarna till Härnösand har länsstyrelsen i Västernorrland låtit utreda denna fråga med hjälp av både egen personal och en utomstående, mycket erfaren konsult med regionalpolitik som specialitet. Denna utredning kom fram till att mycket starka skäl talar för lokalisering till Härnösand av Atleklassens tre isbrytare. I reservation 25 av Elving Andersson från centern m.fl. har sammanfattningsvis angetts de fördelar en sådan lokalisering skulle få. Jag skall nämna några: -- Centralt läge i operationsområdet får man tveklöst i Härnösand, eftersom huvuddelen av isbrytarinsatserna sker i Bottenhavet och -- Förnämliga inseglingsförhållanden är utmärkande för Härnösands hamn. Isbrytarna får i Härnösand en egen kaj i närheten av kustbevakningens regionbas och i mellersta -- Två mil norr om Härnösands hamn ligger Lunde varv med gammal marin anknytning. Man avser att restaurera och bygga ut befintlig torrdocka till en kapacitet fullt tillräcklig för torrsättning av Atleklassens isbrytare. -- Det bör komma att finnas god och säker tillgång till kvalificerad arbetskraft. Att bo och leva i Härnösand bör vara önskvärt för många. Förutsättningarna att få bostad, barnomsorg, utbildning och arbete åt medflyttande är goda. Som reservanterna anför är länsstyrelsens förslag om lokalisering av de tre isbrytarna till Härnösand välgrundat och bör därför genomföras. Men det är endast centerns, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter i trafikutskottet som kommit till denna slutsats. Majoriteten har däremot lyssnat på sjöfartsverket och avstyrkt motionerna i stället för att se det positiva i denna omlokalisering. Fru talman! Skulle vi alltid låtit oss vägledas av berörd myndighets synpunkter skulle inga utlokaliseringar från Stockholm ha kunnat genomföras. Varje decentralisering har mötts och möts av invändningar. Detta ligger kanske i sakens natur. Men erfarenheterna visar entydigt att omställningar och omlokaliseringar ofta medfört påtagliga fördelar, ibland fördelar som inte till fullo kunnat förutses i beslutssituationen. Vi som var med i riksdagen under 70-talet minns de mycket starka krafter som då motarbetade regionalpolitiskt och samhällsekonomiskt motiverade omlokaliseringar. Länsstyrelsens utredning om omlokalisering av tre isbrytare resulterade i motioner från representanter för samtliga sex riksdagspartier. Att lokala riksdagsledamöter ställer krav betyder inte något för beslutet om man inte får stöd inom sitt parti för åtgärden. Min besvikelse när jag läste det nu aktuella betänkandet var att de tre största partierna inte lyssnat på sina kollegor i Västernorrland i denna viktiga lokaliseringsfråga. För jag förutsätter att alla vi alla riksdagsledamöter från Västernorrland som har motionerat i frågan, liksom övriga motionärer har försökt få stöd i våra resp. Trafikutskottets folkpartister har inte lyssnat till sitt partis regionalpolitiske expert Sigge Godin. Moderaterna i utskottet har inte stött Eva Björnes arbete för sitt län, och socialdemokraterna -- med två utskottsledamöter boende vid Norrlandskusten -- har inte följt upp Bo Holmbergs m.fl. socialdemokraters motion. Det är illavarslande att socialdemokrater, folkpartister och moderater inte vill ställa upp för denna för Västernorrlands län och för Norrlandskusten över huvud taget viktiga lokaliseringsfråga. Först efter voteringen vet vi om det blir nederlag eller ej för decentralisering och regionalpolitik. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 25 som gäller isbrytarflottans lokalisering.

Fru talman! För ett par år sedan bedrevs det en stor kampanj som hette Hela Sveriges skall leva. Tanken var att hela Sverige skulle leva, men sedan dess har riksdagen fattat långa rader av beslut som faktiskt gör det väldigt svårt för människor som bor på en ö som Gotland. Vi har fått en skattepolitik som innebär moms på transporter. Vi har fått en jordbrukspolitik som kommer att innebära att stora delar av jordbruket hotas av nedläggning. Vi fick nyligen tillväxtpropositionen där det talas om att lägga ned sockerbruket i Roma. Man kan inte uppfatta detta på annat sätt än som en klar isoleringspolitik mot Gotland, trots att det är vår största ö som vetter mot Baltikum. Det är ganska fantastiskt! Riksdagen har faktiskt fattat mycket stolliga beslut, bl.a. om att lägga moms på kollektivtrafiken. Vi vet att det leder till ökade utsläpp av koldioxid och kväveoxid, vilket står i strid med fattade beslut av Vi här i riksdagen ger fullständigt katten i fattade beslut och går vidare mot en ökad miljöförstöring. Kostnaderna för att komma till och från Gotland har ökat med 35 %. Sammantaget med att man har höjt restaurangmomsen slår man ett hårt slag mot turism och näringsliv på Gotland. Vi kan räkna med att antalet transporter kommer att minska och att det blir mycket mycket dyrare för näringslivet att transportera varor fram och tillbaka. Det är alltså ett hårt slag mot en långsiktig regionalpolitik i en viktig del av Sverige. Det finns ingen riksväg mellan Gotland och fastlandet. Därför måste vi faktiskt betrakta sjövägen mellan Gotland och fastlandet som riksväg, och då måste det också bli så att kostnaderna för att komma till och från Gotland måste likställas med motsvarande för vägfordon på fastlandet. Annars kan man över huvud taget inte tala om likställighet och rättvisa. Med utgångspunkt i det statliga avdraget för resor i tjänst på 12 kr. milen skulle man kunna komma ner till en rimlig kostnad för att ta sig till och från Gotland för 200 kr. Då skulle man kunna fördela kostnaderna så att man tar 100 kr. för bilen och 50 Dessa 12 kr. kontrasterar ju våldsamt mot det belopp på 85 kr. per mil som Gunhild Bolander redovisade för en stund sedan. Det är verkligen att skinna de människor som vill komma till och från Gotland? Kommer man ned till den kostnadsnivå som jag föreslår med motsvarande kostnadssänkningar för lasttrafiken, kan ju faktiskt näringslivet börja blomstra. Det gäller särskilt om man ser till att sänka restaurangmomsen och reducera arbetsgivaravgiften, vilket vi har föreslagit i vår ekonomiska motion med anledning av statsverkspropositionen. Situationen i dag är inte särskilt uppmuntrande för dem som vill ta sig till och från Gotland -- i synnerhet inte på sommaren under den hårt trafikbelastade tiden. Det är trångt, bökigt och fruktansvärt besvärligt! Hela trafiksituationen måste ses över trots koncessionsavtalet. Det är litet glädjande att trafikutskottet nu har kommit till insikt om detta och uppmanar regeringen att se till att bl.a. lösa resekostnadsfrågan. Det gäller att se till att det går snabbt och att inte bara titta på resekostnaderna. Man måste se på hela situationen. Det är ett stort och viktigt arbete som måste göras grundligt. Det är helt klart att de gotländska intressena måste få förtur. Det är gotlänningarna som är specialister på sina trafikproblem -- inte människor som sitter på alla möjliga olika ställen på fastlandet och tror att de vet någonting. Det grundläggande är att de som har sakkunskap också skall ha huvudinflytandet över utredningen. Dessutom bör också på sikt själva ägandet vara gotländskt och huvudkontor m.m. ligga på Gotland, så att gotlänningarna har koll på vad som händer, och huvudkontoret inte skall ligga i Stockholm eller någon annanstans. Det är helt enkelt som Ulla Pettersson säger. Det är för dyrt! Priserna på resan måste sänkas. Att komma med rabatter, som nu föreslås, är säkert bra för att underlätta för familjer med barn, men det är långt ifrån tillräckligt. Det är bara som en liten krusning på havet, kan man säga. Trots allt är det en liten ljusning i det gotländska trafikmörkret. Det är faktiskt ett resultat av ett träget opinionsarbete både på Gotland och här i riksdagen. Det visar sig att det är mer än viktigt att vara ihärdig i sådant här arbete. Nu gäller det att inte slå sig till ro med vaga löften om rabatter och utredning. Det gäller faktiskt att mana på regeringen om och om igen och utsätta den för en ständig press. Man får inte tro att det är färdigt, för det kommer det inte att vara förrän utredningen är klar och man har fattat beslut i riksdagen. Kampen är viktig och måste fortsätta. Gotlandstrafiken måste fungera och bli mycket billigare. Det är faktiskt bråttom! Hela Gotlandstrafiken måste ges en chans i de regionalpolitiska sammanhanget. Det finns anledning att se över det som har sagts i tilläggspropositionen. Det gäller att se över jordbruks och skattepolitiken totalt sett för att ön skall kunna klara sig. Det är viktigt att se till att sjövägarna är riksväg mellan Gotland och fastlandet. Därmed stöder jag speciellt reservationerna 6 och 7.

Fru talman! Det var Birger Rosqvists anförande för en stund sedan som fick mig att begära ordet i debatten. Trafikutskottet behandlar i detta betänkande bl.a. Rödkobbsleden. Utskottet tar ställning för föreslagna mål och riktlinjer och säger med anledning av den s.k. Rödkobbsleden att den ur sjösäkerhetssynpunkt kan ha fördelar. Sedan hänvisar man till miljöprövning hos regeringen. Den formuleringen, fru talman, är undertecknad även av Birger Rosqvist. Därför förvånar det mig att trafikutskottets ordförande nu helt frankt tar ställning för Rödkobbsleden även ur miljösynpunkt. Om den inställningen hade trängt igenom vid behandlingen i utskottet hade jag reserverat mig. Jag tycker nämligen att det är klart olämpligt att på så sätt ta ställning innan miljöexperter har provat och synat alla aspekter enligt naturresurslagen. Hur blir det med yrkesfisket och det rörliga friluftslivet? Det är många instanser som är klart negativa till den nya leden. Jag har i ett särskilt yttrande deklarerat att jag förutsätter att den beredning av frågan som pågår fyller alla de anspråk på klargörande och allsidighet som man kan förvänta sig när det gäller en så seriös fråga. Jag har inget yrkande, fru talman.

Fru talman! När jag tog till orda om Rödkobbsleden i ett tidigare anförande berodde det på att en annan talare i kammaren hade ställt frågor till mig om den. Om sjösäkerheten kan främjas så ligger det självklart också miljöaspekter i det. Utan att vara tillfrågad tillåter jag mig ha synpunkter på sådant som jag tycker främjar miljön. Jag anser att en säker och rak sjöfartsled in till Stockholm är positiv ur miljösynpunkt. Anmärkningar i övrigt har riktats mot denna led, men jag undrar hur underbyggda de är. En tidigare talare redogjorde för hur det gick till att spränga berg. Den sprängning som behövs för att få till stånd Rödkobbsleden kommer att ske 8--10 meter under vattenytan. De oersättliga naturvärden som kan finnas där nere har ännu ingen människa sett, möjligen förutom de objudna gäster österifrån som simmar utefter botten. Jag vet inte om någon här har talat med en sådan gäst. Det som finns där nere kommer att ligga ännu djupare efter sprängningen. Under överskådlig tid kommer inget mänskligt öga att se dessa värden, såvida han eller hon inte sätter på sig grodmansutrustning och dyker ned. Jag är inte så övertygad om att det blir fulare efter en sprängning än det är nu. Att vi har tagit upp frågan om denna led i utskottsbetänkandet är därför att vi anser att leden främjar sjösäkerheten. Den ger möjlighet att separera viss trafik in till Stockholm. Den gamla Sandholmsleden kan då utnyttjas av mindre tonnage. Den raka, breda och djupa Rödkobbsleden kommer att främja sjösäkerheten och verksamt bidra till att olyckor -- oljeutsläpp och annat -- kan motverkas. På det sättet går sjösäkerheten, miljömedvetandet och värnet om den yttre miljön hand i hand. Jag anser att det vore mycket positivt om denna led kunde komma till stånd. Jag har noga studerat saken.

Fru talman! I sjösäkerhetsfrågor har vi sjöfartsverkets expertis att lita till. Men jag får medge att jag också tror Birger Rosqvist om att kunna en del om sjösäkerhet. Däremot är jag tveksam till om han kan tillräckligt mycket om miljöfrågor. Jag tycker det är fel av honom att gå händelserna i förväg och uttala sig för en Rödkobbsled utan att avvakta den miljöprövning som är aviserad och som vi själva talar om i betänkandet. Jag tycker faktiskt att Birger Rosqvists senaste inlägg också betydde en axelryckning när det gäller miljöproblemen. Man skall ta dem på djupaste allvar och överlåta åt den expertis vi har att lägga fram både för och nackdelar med exempelvis
Fru talman! Jag tar miljöproblemen på djupaste allvar. Jag var ju ända nere på tio meters djup när jag talade om dem! I förmiddags talade vi länge om inlandsbanan. Nu har vi i stället spårat in på Finlandsbanan. Jag vidhåller, Görel Bohlin, att sjösäkerhet och främjande av god miljö i våra skärgårdar och längs våra kuster går hand i hand. Därför är jag positiv till denna led. Jag vet att somliga i Stockholm inte tycker om den. De vill ha dessa ytor att segla på, med segelbrädor och annat. Men nyttosjöfarten har både behov och glädje av att få en rakare och bättre led intill Stockholm. Det är också positivt för miljön. Jag tycker det är viktigare att slå vakt om nyttotrafiken än att använda utrymme till att segla med småbåtar. Det finns gott om plats för båda. De små båtarna har stora ytor att röra sig på och behöver inget större vattendjup. De stora färjorna och fartygen som skall in till Stockholm går däremot säkrare och bättre och kommer med säkerhet fram om de har tillräckligt med vatten under kölen.
Fru talman! Detta senaste inlägg var också ett bevis för hur lätt Birger Rosqvist tar på den här frågan. Hemskt roligt! Djupaste allvar, det är tio meter det. Jag tycker också att vi fick ett ganska bra prov på urspårning. Jag tror att Birger Rosqvist känner till ganska mycket om sjösäkerhet. Men inom miljöproblematiken finns frågor som inte direkt har med sjösäkerhet att göra. Det kan uppstå bieffekter genom tillkomsten av denna led. Men min främsta invändning mot Birger Rosqvists inlägg är att han inte avvaktar miljöprövningen utan tar ställning i förväg, dvs. innan han har lyssnat på expertisen.

Fru talman! Utskottsordföranden sade för en stund sedan att han hade synpunkter på miljön och tog den på djupaste allvar. Menar utskottsordföranden att regeringens förslag att minska bidraget till transporter är ett led i denna riktning? Sjötransporter är mycket energisnålare än lastbilstransporter. Eftersom en minskning av användningen av fossila bränslen är nödvändig är det också viktigt att sjöfarten väl kan hävda sig gentemot landsvägstrafiken. Sjötransporterna får inte minska i omfattning utan bör tvärtom tillåtas öka på landsvägstrafikens bekostnad. Det är faktiskt med ganska stor besvikelse som jag konstaterar att utskottsmajoriteten har valt att inte biträda hela min motion. I stället har man följt regeringens förslag. Visserligen är skrivningen bättre än man kunde ana när man läste regeringens förslag. Men det finns fortfarande inga pengar med i bilden. Löftet om en snabbutredning är dock positivt. Vi får se vad den utredningen leder fram till. Det är dock rimligt att ha kvar samma anslag att röra sig med tills utredningen är klar. Västra Sverige är minsann inte problemfritt i miljöhänseende. Snarare är det ett av de hårdast miljöbelastade områdena. Vi har sett att det skall avsättas pengar till kringfartsleder i Göteborgsområdet. Här hade trafikutskottet en verkligt bra möjlighet att kraftfullt uttala sig för att lägga över sådana transporter på kanaltrafiken som är möjliga att lägga över på den. Genom att frakta gods sjövägen i stället för landvägen minskar man också trafiktrycket. Man kunde ge klara signaler till industrierna i området om att man skulle satsa resurser på ett betydligt bättre alternativ än på landsvägstransporter. Det är på många vis angeläget att den här frågan får en bra lösning. Jag hoppas verkligen att utskottsordföranden har möjlighet att trycka på så att utredningen inte leder till ett felaktigt resultat. Vi måste ha en fungerande transportkanal upp mot Vänern samt öka sjötransporterna för att minska trycket på vägarna. Det är mycket viktigt. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 9.

Fru talman! En farled över Rödkobbsfjärden i Stockholms skärgård har fördelar från sjösäkerhetssynpunkt, säger utskottets majoritet. Ja visst, det kan alla sakliga iakttagare hålla med om. Men utskottet tar här bara ett sektorsansvar, alltså sjöfartsansvaret, och inte det helhetsansvar från miljösynpunkt som vi bl.a. med hänsyn till kommande generationer i dag måste ta. Gör man en helhetsbedömning i den här frågan, exempelvis på det sätt jag har föreslagit i min motion T638, blir slutsatsen en annan. Då blir slutsatsen att vi bör säga nej till en ny farled över Rödkobbsleden, och detta framför allt av hänsyn till kommande generationer. Om fartygen nu har blivit så stora att de inte får plats i den känsliga skärgårdsnaturen är det faktiskt inte naturen det är fel på, utan det är fel på fartygen och det är fel på de redare som har beställt så stora fartyg att de inte får plats. Vi måste hålla oss inom gränsen för vad naturen tål, säger vi alla i våra miljöpolitiska deklarationer. Om fartygen är så stora att de inte får plats i naturen, då är de större än vad naturen tål. Att ta ett tidigare orört skärgårdsområde i anspråk för sjöfart är en form av exploatering. Exploatören behöver bara vinna kampen om ett visst område en gång, medan miljövårdsintressena måste vinna varje gång exploateringsintressena är framme. Vi måste alltså, fru talman, överlämna en handlingsfrihet till kommande generationer. Jag ansluter mig till reservation nr 2 till utskottets betänkande.